Herr talman! Anser vi att tobaksbruk är skadligt för människan? Anser vi att det är värdefullt att Sveriges folkhälsa blir bättre? Anser vi att det finns ett samband mellan tobaksbruk och folkhälsa? Svaret på alla dessa frågor är ja. En följdfråga blir då: Hur löser vi problemet? En uppfattning är nog klar åtminstone för dem som engagerar sig i tobaksfrågan: Inte gör man som man gjorde i England, där Elisabet I:s efterträdare Jakob I var en av de första att intensivt bekämpa tobaksbruket genom att ge ut en skrift som hette Rökhataren. Inte löste man problemet genom att, som i Ryssland på 1600-talet, utdöma hårda straff till rökarna eller, som i den katolska världen under påven Urban IV, bannlysa de präster som snusade under gudstjänsten. Dessa åtgärder minskade inte bruket av tobak. Inte heller den helomvändning som den katolska kyrkan gjorde under 1800-talet gagnade saken. Då insåg man nämligen att man kunde få skatteintäkter genom människornas tobaksbruk, och 1851 utfärdades i Vatikanstaten en förordning som föreskrev att bruket av tobak och sprit på intet sätt fick motarbetas, och spridandet av tobaksfientliga skrifter belades med tukthusstraff. Också i vårt land har tobaken sin historia. Den kom till oss via hemvändande soldater i 30-åriga kriget. På 1600-talet skrevs en avhandling i Uppsala ”om tobakens utmärkta egenskaper”. Även i Sverige fick man snart upp ögonen för att tobaken kunde vara en god källa till statsinkomster. Av kontrollskäl bildades Tobaksmonopolet 1915. Som skatteinstrument har det haft en viktig funktion att fylla. Från 1920-talet till mitten på 1940-talet fick staten in mer än 10 96 av sina inkomster via tobaken. Tobaksbruket fick därmed en fast förankring i statens ekonomi, och detta bidrog till att rökvanorna legitimerades. Denna legitimitet har sedermera förstärkts. Jag kan i det sammanhanget inte underlåta att något beröra reklamens betydelse. Gudar och gudinnor, sköna jordiska kvinnor pryder cigarrlådornas inre. En forskare i USA, Joseph Robert, har skrivit en bok om tobaken i Amerika, i vilken han beskriver reklamens roll som konsumentstimulerande faktor. Enligt honom — och det bekräftas av andra forskare — ligger en aggressiv reklam, som marknadsför cigaretter som symboler för skönhet, friskhet, sport, nöjen, lyx och erotik, bakom den kraftiga ökning av konsumtionen som skett under de senaste 50 åren. Det har gjorts försök att använda andra symboler. Det fanns t.ex. en cigarettsort i Sverige som hette ”Haschet” med en Albert Engström-bild av en koling utanpå. Den cigaretten slog aldrig väl ut. Inte heller den avromantiserade cigaretten med namnet ”Carlsson”, som lanserades för några år sedan, gjorde någon succé. Herr talman! Med denna historiska exposé ville jag inledningsvis belysa några av de många faktorer som har haft betydelse för rökvanornas utveckling i Sverige och också peka ut några exempel på de försök man gjort för att främja eller förhindra denna utveckling. Jag skall härefter återgå till min inledande fråga om huruvida tobaken är skadlig för människan. Det kan förefalla vara en enfaldig fråga, som borde kunna besvaras enkelt och entydigt. Men tyvärr är det inte så. Vid en nyligen gjord undersökning bland slumpvis utvalda män i Göteborg kunde man konstatera att dessa visste förvånansvärt litet om sambandet mellan rökning och olika sjukdomar. Den sjukdom som de flesta förknippar med tobaksbruk är lungcancer. Det beror sannolikt på den dramatik som omger den sjukdomen. Varje år dör ca 2000 personer i lungcancer. 90 96 av de manliga fallen är rökrelaterade. Antalet dödsfall fördubblas vart tionde år. En tidig rökstart har visat sig avsevärt öka risken för lungcancer. Man har funnit att lungcancerrisken är fem gånger större om man börjar röka vid 15 års ålder i stället för vid 25 års ålder. Många både politiker och läkare har ställt sig frågan vilken roll andra luftföroreningar spelar i detta sammanhang. Svaret är litet komplicerat, men man kan med två exempel visa att enbart luftföroreningar inte har någon avgörande betydelse när det gäller utvecklingen av lungcancer. Det ena exemplet är hämtat från de engelska kanalöarna, öar fjärran från storstäder och alltid utsatta för Atlantens vindar. Där finns den största cigarettkonsumtionen i världen. Dessa öar hör till de områden som har den högsta dödligheten i lungcancer i världen. Det andra exemplet är sjundedagsadventisterna som tar helt avstånd ifrån tobak. Denna grupp människor har överallt i världen en låg dödlighet i cancer, även i exempelvis Los Angeles, där luftföroreningarna är bland de högsta i världen. Sammanfattningsvis kan man, stödd av vetenskapen, hävda att tobaksrökning är en av de starkaste nu kända cancerframkallande faktorerna, och eftersom tobaksrökning är så allmänt förekommande blir effekterna på folkhälsan betydande. En inte liten uppmärksammad skadekonsekvens av tobak är hjärtoch kärlsjukdomar. I dessa sjukdomar dör ungefär 6 500 människor varje år. I Göteborg har man speciellt studerat hjärtinfarktens orsak och utveckling. Det har man gjort genom s.k. prospektiva populationsstudier, dvs. man har undersökt en bestämd grupp människor. Därmed har man vunnit en hel del kunskap. 1963 startades i Göteborg ”Studien 1913 års män”. Denna studie visar att hjärtinfarkt är relaterad till framför allt tre riskfaktorer, nämligen hög blodfetthalt, förhöjt blodtryck och tobaksrökning. 1970 startades en annan studie i Göteborg, f. ö. den första i världen. Då valde man ut 10 000 män i åldern 47-54 år, som fick bilda en behandlingsgrupp. 20 000 andra i samma ålder fick tjäna som kontrollgrupp. Behandlingsgruppen har genom enkäter redovisat sina levnadsvanor, och forskarna har därefter försökt påverka kostvanor, rökvanor och blodtryck för att minska riskfaktorerna. Denna studie, som beräknas vara avslutad 1983, blir ett intressant inlägg i debatten om vilken betydelse vår livsstil har för vår folkhälsa. Allt fler vetenskapliga rapporter ger alltså entydiga besked om att en minskning av tobakskonsumtionen skulle förbättra vår folkhälsa. Förutom rent mänskliga aspekter på sjukdom och lidande, som naturligtvis är det primära i detta sammanhang, är all ohälsa en belastning på vår sjukvård. Därför borde det ligga i politikernas intresse att aktivt få arbeta för en annan livsstil. Vad har man då gjort? Under 1970-talet har ett par olika utredningar arbetat. 1973 överlämnade tobaksutredningen sin rapport till regeringen. Dess handlande var passivt. Det blev ingen proposition. En ny utredning, tobaksreklamsutredningen, tillsattes året därpå. Så småningom fick vi varningstexter på cigarettpaketen. Man kan till viss del förstå den passivitet som präglade regeringens handlande i mitten av 1970-talet. Frågan var känslig, och opinionen fanns på rökarnas sida. 1977 tillsatte den nya borgerliga regeringen tobakskommittén, som avlämnade sin rapport i februari 1981. Förväntningarna var då mycket stora, inte minst bland de organisationer som arbetar för sundare livsvanor och friskare liv. Rapporten var nämligen utmärkt. Den pekade på insatser på en mängd olika områden i vårt samhälle, speciellt för att man skulle få en kommande rökfri generation. Man förutsatte att kommuner och landsting skulle svara för dessa insatser. Den här synen har ju väsentligt förstärkts i och med att vi nu vid årsskiftet får en ny hälsooch sjukvårdslag, där landstingen får en ny, aktiv och förebyggande roll, varvid arbetet skall präglas av en helhetssyn på människorna. Men tobakskommittén föreslog också åtgärder som kräver riksdagens och regeringens agerande, och jag skall strax beröra dessa förslag. Hur mottogs då denna rapport av den dåvarande regeringen? Ja, de som hade förväntningar blev besvikna. En proposition i frågan aviserades gång efter annan, men den uteblev. Så i valrörelsens inledning tyckte man att det var dags. Läget och opinionen var ju litet annorlunda 1982 än 1973. Nu insåg allt fler människor att aktiva insatser mot tobaken inte skulle vara så dumt. Men samtidigt fick man inte trampa rökarna på tårna. De är ju en stor del av befolkningen. Så regeringen fattade ett beslut i juni i år, där man plockat ut tre av de många förslag tobakskommittén lagt fram. Förslaget om lag om förbud mot rökning i offentliga lokaler var alltför kontroversiellt. I stället har man uppdragit åt socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen att i samråd med olika samhällsparter arbeta fram rekommendationer till rökfria miljöer. Jag har i min motion hävdat att en lag vore att föredra. En lag skall följas — den ger inte utrymme för godtyckligheter. Socialutskottet har emellertid skärpt ordvalet och talar i utskottsbetänkandet om råd och anvisningar, som avses bli utfärdade av socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen. Jag tycker att det är en bra uppskärpning jämfört med den tidigare regeringens ordval, och därför låter jag mig för dagen nöja med utskottets förslag i den delen. Mitt andra krav var att regeringen skall framlägga ett samlat åtgärdsprogram för minskat tobaksbruk. Med de tre, tämligen bleka, förslag som den tidigare regeringen lade fram i juni i år, har den nämligen ansett att den har gjort sitt. Man har enligt uppgift lagt tobakskommitténs rapport ”till handlingarna”. Jag menar, att eftersom samhället och samhällets centrala ledning har det yttersta ansvaret för den allmänna hälsopolitiken, kan man inte lägga en del av detta arbete ”till handlingarna”. Med den betydelse som tobaken har för hälsopolitiken i stort, anser jag att den bör få en egen identitet och utifrån denna identitet bearbetas och angripas. Detta arbete är både allsidigt och långsiktigt. Det är viktigt att målet för arbetet fastställs av regeringen i form av en officiellt uttalad tobakspolitik. Vad är regeringens målsättning? Med vilka medel skall vi nå dit? Hur lång tid skall det ta? Vilka skall engageras i arbetet? Därutöver har regeringen möjlighet att själv föreslå åtgärder gemensamma för hela landet. Det kan gälla såväl prispolitik som tobaksreklam. Socialutskottet har beträffande detta mitt förslag varit välvilligt. Ett enigt utskott har medgett att den tidigare regeringens handlande inte var tillräckligt, och därför har man gått med på att tobakskommitténs förslag plockas fram ur hyllan och blir föremål för litet mer seriös behandling. Det tackar jag varmt för. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande om åtgärder mot tobaksbruket.

Herr talman! Vad jag tog upp i mitt anförande nyss var bara den kritik — om jag får kalla det så — som ett enigt utskott gav uttryck för i och med att man gick med på den skrivning som nu finns i utskottsbetänkandet. Utskottet skriver nämligen, att de åtgärder som den tidigare regeringen föreslog, delvis — alltså endast delvis — tillgodoser önskemålen om ett samlat åtgärdsprogram, i enlighet med tobakskommitténs förslag. Jag är glad att man kan erkänna detta. Lika väl som jag erkände att den tidigare socialdemokratiska regeringen var passiv, tycker jag att borgerliga företrädare kan erkänna borgerliga regeringars misstag.

Herr talman! Jag bemödade mig, tyckte jag, att inte ställa upp på den skrift som James I gav ut med uppmaningen att hata rökarna. Det gör jag nämligen inte. Jag tror aldrig vi vinner rökarnas förståelse genom ett sådant synsätt. Genom att berätta om de konsekvenser som rökningen har för människorna menade jag inte heller att skrämmas. Vad jag sade finns också klart vetenskapligt belagt. Jag tycker man skall ta det som information. Om en del känner sig skrämda av den beklagar jag det — det var inte min mening.
Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad Margareta Winberg hade att anföra om den historiska utvecklingen och synen på tobakens bruk. Så långt har jag inga invändningar. Jag har inte heller någon invändning mot Margareta Winbergs påstående att den förra socialdemokratiska regeringen var passiv i den här frågan. Mot den bakgrunden framstår de beslut som mittenregeringen i somras fattade som mycket aktiva insatser. De fattades mot bakgrund av bl.a. tobakskommitténs arbete. Nu säger Margareta Winberg att det var en för het potatis att föreslå en lag om förbud mot rökning i offentliga lokaler. Det finns som bekant delade meningar om den saken — också i Margareta Winbergs parti; annars hade det ju gått bra för henne att yrka bifall till det färdiga lagförslaget i den av Gabriel Romanus väckta motionen. Anledningen till att det inte blev något förbud var inte att det var en för het potatis utan att mittenregeringen uppdrog åt arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen att i samråd utfärda rekommendationer om begränsning av tobaksrökning i lokaler av gemensamhetskaraktär. Det är en väg som vi ofta väljer när vi vill ha en föreskrift eller en förordning som är avpassad efter de förhållanden som råder i stället för en lag som kan vara svår att tillämpa. Vad utskottet sålunda sagt är att dessa åtgärder ger utrymme för att följa upp de olika ingredienserna i kommitténs förslag och att den nya regeringen nu bör göra det. Det är ett uppdrag som jag gärna skriver under. Jag tycker att den nya socialdemokratiska regeringen nu skall följa upp de beslut som mittenregeringen fattade, så att de inte faller i glömska och så att det verkligen blir någonting av det. Jag har självfallet ingenting emot att man ger regeringen detta till känna, om det är så att Margareta Winberg annars inte litar på att hennes egen regering tillräckligt noga beaktar de här kraven. Det är alltså mera för att sätta press på den socialdemokratiska regeringen än för att ge en snubba åt den gamla regeringen som utskottets hemställan tillkommit.
Herr talman! Jag vet inte om Ingemar Eliasson tycker att de tre små beslut som fattades i juni i år av den gamla regeringen är så väsentliga. Det tycker inte jag, i alla fall inte om man jämför med de många och utmärkta förslag som tobakskommittén lade fram. Sedan säger Ingemar Eliasson att jag inte litar på min egen regering. Det är inte bara det det handlar om. Det handlar också om, som jag sade i mitt första inlägg, att ge tobaken en egen status. Jag vet att många av de organisationer som i dag arbetar för ett minskat tobaksbruk ser det som väsentligt att regeringen tar detta på sitt ansvar och ger uttryck för en officiell tobakspolicy. Det gjorde inte den gamla regeringen den 30 juni i år.
Herr talman! Jag fäster mycket stort avseende vid de tre delar som ingick i den förra regeringens beslut. Viktigast är självfallet det uppdrag som gavs åt arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen. Det grundade sig på vad tobakskommittén och regeringen i sitt utförliga pressmeddelande samma dag sade om att tobaksbruket skall pressas tillbaka och att man skall försöka få till stånd en sådan ordning att rökning inte praktiseras i gemensamhetslokaler. Men om detta skall ske genom ett generellt förbud i lag eller genom att man går fram styckevis och delt, som t.ex. har skett genom Storstockholms Lokaltrafiks åtgärder i tunnelbanorna är något som arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen får pröva. Det tycker jag är en bättre väg att gå än att stifta en generell lag som man inte vet hur den i praktiken skulle fungera. Men om man den här vägen inte får till stånd de åtgärder som både utskottet och den förra regeringen önskade, återstår självfallet att vidta andra åtgärder.
Herr talman! Jag har sagt att jag för dagen är nöjd. Men jag vill påminna Ingemar Eliasson om att vi förändrade ordvalet. Den gamla regeringen ville att arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen skulle utfärda rekommendationer. I socialutskottet ändrade vi det till råd och anvisningar. Vi har alltså gjort en skärpning. Det tycker jag är bra, och det är vi ju eniga om.
Herr talman! Det är riktigt att vi ändrade orden. Ärligt talat var det kanske inte så klokt — nu har vi skrivit det, och vi skall inte ta tillbaka det — därför att ”råd och anvisningar” har åtminstone arbetarskyddsstyrelsen rensat bort. Där förekommer nu ”föreskrifter och rekommendationer”. Men detta får myndigheterna hantera på sitt sätt. Vill de utfärda en föreskrift kan de göra det. Men råd och anvisningar kan de inte utfärda. Jag hoppas att de förstår andan i betänkandet och rättar sig mer efter den än efter bokstaven.

Herr talman! Om man tolkar utskottets beskrivning av utvecklingen av äldrevården i betänkandet bokstavligt, borde det vara ganska välbeställt på alla områden som gäller omsorgen om och levandsbetingelserna för de äldre i vårt land. Alla berörda myndigheter skulle mer eller mindre vara sysselsatta med åldersproblematiken. Sanningen är ju, som redovisas i betänkandet, att det finns en rad utredningsresultat och av dem föranledda skrifter och program, omfattande målsättning för äldreomsorgen på skilda områden. Men från den beskrivna målsättningen till verkligheten är det såvitt jag kan se ljusår. År 1978 publicerades sex olika skrifter som skulle användas som underlag för huvudmännens planering av äldreomsorgen, i första hand till mitten av 1980-talet. Det gällde så viktiga områden som primärvårdens innehåll och utveckling, sjukvård i hemmet och social hemtjänst, boende, service och vård för äldre, långtidsvård i samverkan, omhändertagande av åldersdementa och dagsjukvård inom primärvården. Vi är nu snart i mitten på 1980-talet, men tyvärr tvingas vi konstatera att de lokala huvudmännen inte har kommit särskilt långt när det gäller planeringen för den målsättning som de själva genom Landstingsförbundet och Kommunförbundet varit med och fastslagit. I exempelvis skriften Boende, service och vård för äldre beskrivs tänkbara och önskvärda utvecklingslinjer för ordinärt boende, serviceboende, ålderdomshem och lokala sjukhem med därtill knutna verksamheter. Där slås fast att det grundläggande målet bör vara att successivt vidga möjligheterna till ordinärt boende och att minska behovet av flyttningar från den invanda fysiska och sociala miljön. Vad har då gjorts för att förverkliga den målsättningen när det gäller förbättringar i det äldre bostadsbeståndet för att underlätta ett kvarboende? Jag kan inte se att särskilt mycket har hänt. Vidare har hemtjänstverksamheten fördyrats och skurits ner. Detta bekräftas av de höga arbetslöshetssiffror inom detta yrkesområde som redovisas av den fackliga organisationen — detta trots att det bevisats genom undersökningar att hemtjänst kan ges ända upp till 28 timmar i veckan innan den blir lika dyr som en plats på en institution. När det gäller institutioner säger målsättningen att när behov av särskilda boendeoch vårdformer har uppkommit, målet bör vara att utforma dem så att,de så långt som möjligt tillvaratar kvaliteterna i det ordinära boendet. Men inte heller detta har varit inriktningen på våra nytillkomna institutioner med många vårdplatser och stora upptagningsområden, som inte befrämjar eller möjliggör att sociala kontakter i invand miljö kan bibehållas. Differentierade sjukvårdsavgifter har införts, vilket medverkar till en ökad institutionering i stället för eget boende. Erfarenheten av detta system har redan visat att det är ett system för subjektivt godtycke och maktfullkomlighet. Man ställs inte bara utanför sjukförsäkringssystemet, utan man straffas ytterligare med en progressiv vårdavgift. Den hemliknande miljö som de betalar för beskrevs i en bilaga till en av våra kvällstidningar i går som en stor sjukhussal med åtta eller tio sängar och med en sjukhuskorridor som vardagsrum. Systemet beskrevs i denna bilaga såsom en stor skam. Det vill jag gärna understryka. Jag skall inte nu upprepa de ekonomiska konsekvenser som blir följden av avgiftssystemet. Vi har nyss haft en debatt i kammaren om detta, men här finns det anledning att återkomma. Ett annat väsentligt mål är att renodla huvudmännens uppgifter och utveckla en praktiskt utformad samverkan mellan socialvård samt hälsooch sjukvård. Men inte heller detta har man lyckats med under de gångna åren. Fortfarande kommer människor i kläm mellan olika huvudmän, då den direkta sjukvården ligger på landstingen men andra delar, exempelvis hemsjukvården och hemtjänsten, ligger på kommunerna. Ekonomiska intressen och spariver drabbar många vårdbehövande. Hela handläggningen av äldreomsorgen strider mot sunt förnuft — detta därför att även makthavare säkert är medvetna om att samhället kostnadsmässigt kommer lindrigast undan genom ökad aktivering av de äldre. De räknas och utnyttjas som den resurs de i själva verket utgör. I vpk-motionen har skissats vissa åtgärder som måste vidtas. Utskottet ställer sina förväntningar på socialtjänstlagen och det ansvar som lagts på kommunerna samt på det uppdrag som har lämnats till äldreberedningen. Utskottet avstyrker därför motionen. Också vi vill gärna ge socialtjänsten en rimlig möjlighet och har därför nöjt oss med reservationer som rör boendet i samband med vården, där vi menar att det inte finns utrymme för avvaktan. Här är situationen akut. Det finns en mängd arbetslösa inom byggsektorn, vilka borde utnyttjas för meningsfullt arbete genom att få använda sin arbetskraft till att lindra de stora behov som existerar inom äldrevården, dels för att sanera det gamla bostadsbeståndet, dels för att minska köerna till institutionsvården, en institutionsvård anpassad till det vårdbehov som finns. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer av Inga Lantz som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande har, som vi hörde Karin Nordlander säga, fogats två vpk-reservationer. I övrigt har utskottet varit enigt. Vi har i betänkandet redogjort för hur socialstyrelsen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Spri redan 1976 beslutade att utföra ett gemensamt utvecklingsarbete, främst inriktat på primärvård, äldreomsorg samt samverkan mellan landstingen och kommunerna. Nu säger Karin Nordlander att ingenting har hänt, men det här är ett långsiktigt arbete som kanske får lov att ta sin tid. Jag tycker att det har hänt rätt mycket på området redan. Uppdraget gavs 1976, och redan 1977 presenterade gruppen skriften Primärvård-äldreomsorger-samverkan. Den har legat till grund för ett utredningsarbete i syfte att ge de lokala huvudmännen ett konkret underlag för hur de skall planera för äldreomsorgen. Dessutom har skrifter utarbetats, som Karin Nordlander också sade, där riktlinjer för boende, service och vård för äldre beskrivs. Där framhålls att det grundläggande målet skall vara att successivt vidga möjligheterna till ordinärt boende, att främja social kontakt och ömsesidigt stöd. Om särskilda vårdoch boendeformer erfordras, skall de utformas så att de så långt möjligt tillvaratar kvaliteten i boendet. Ett väsentligt mål är också, sades det i dessa skrifter, att renodla huvudmännens uppgifter och utveckla en praktiskt utformad samverkan mellan socialvård och hälsooch sjukvård. Så sent som hösten 1981 behandlade socialutskottet ett motionsyrkande med ungefär samma innebörd som det som nu är aktuellt. Där hade begärts en utredning om möjligheten att skapa ett enhetligt huvudmannaskap för åldringsvården och långtidssjukvården. Vid det tillfället begärde utskottet in yttrande från socialstyrelsen, från Kommunförbundet och från Landstingsförbundet. Samtliga dessa remissinstanser förkastade förslaget med motivering bl.a. att ett nytt huvudmannaskap bara skulle skapa nya gränsdragningsproblem. Enligt socialtjänstlagen skall kommunerna svara för den sociala omvårdnaden av alla i kommunen, även åldringar, som är i behov av stöd i någon form, och sjukvården skall svara för den medicinska vården. Men alla remissinstanser underströk vikten av att en samverkan etableras mellan kommunerna och landstingen. På begäran av riksdagen tillsatte regeringen förra året en parlamentariskt sammansatt äldreberedning där huvuduppgiften skulle vara en övergripande prioritering och samordning av samhällets insatser för de äldre. Arbetet i beredningen skall inriktas just på de områden som rör boende, omsorg, service och vård. Herr talman! Inga Lantz har i sin reservation, som Karin Nordlander har talat för, begärt ett samlat åtgärdsprogram för att tillgodose sjuka äldre människors vårdbehov ävensom att äldres boendeformer bör ses över. Karin Nordlander säger att vi inte kommit långt i den här målsättningen. Men det hjälper inte med att skapa målsättningar, man måste nå någonstans också. Inga Lantz reservation mynnar ut i att vi skall ge regeringen till känna vad som står i motionen när det gäller äldres boendeformer och sådant. Jag tycker det är en överloppsgärning att ge regeringen till känna någonting som regeringen redan vet. Det är redan känt och ligger i direktiven för äldreberedningen. Dessutom kommer enligt uppgifter som jag har inhämtat äldreberedningen att fortsätta att arbeta, nu med en socialdemokratisk majoritet. Det anser jag också vara en garanti för att det kommer att ske ett gott arbete i den här beredningen i fortsättningen. I äldreberedningen ingår representanter från pensionärsorganisationerna. Jag tycker också det förtjänar påpekas att i de flesta län pågår samordning av landstingens och primärkommunernas äldreomsorg, ävensom att i de flesta kommuner deltar pensionärsråden i arbete och planering. I servicehus och ålderdomshem finns numera i regel förtroenderåd som består av pensionärer, anställda och förtroendevalda. I dessa förtroenderåd har i regel pensionärerna majoritetsställning. Detta tycker jag är mycket viktigt. Til syvende og sidst är det ändå de gamla själva som vet var problemen ligger, och de vet också vad som bör åtgärdas. Herr talman! Med vad jag nu sagt yrkar jag avslag på vpk-reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta sista noterar jag som positivt eftersom vi i många sammanhang krävt att pensionärerna skall få vara med i själva planeringen. De vet naturligtvis bäst, precis som Maria Lagergren här sagt. Hon säger att det inte räcker med skrifter och program, utan att det också är nödvändigt med konkret handling. Däri kan också jag instämma. Vi vill gärna ge både socialtjänsten och äldreberedningen en chans, men vi menar att boendefrågan är mera akut. Vi menar också att det behövs en förändrad syn på de äldre i vårt samhälle. Eftersom vi får fler i de högre åldrarna, måste en rejäl satsning till när det gäller långtidsvården, både kvalitativt när det gäller omhändertagandet och kvantitativt i antalet platser. Samtidigt måste man se till att de som inte är i behov av varaktigt omhändertagande får ett boende som är anpassat till deras behov. Detta borde vara möjligt, då vi har en relativt god överblick över utvecklingen. Undersökningar visar att en stor andel patienter inom långtidsvården skulle kunna skrivas ut i dag till eget boende eller ålderdomshem om detta stod till buds. Alla parter, både samhället och den enskilde, skulle tjäna på att boendeförhållandena löstes på ett tillfredsställande sätt. Önskemål som ställs från de äldre är bostäder i mindre enheter med viss inbyggd service i varje stadsdel där det finns ett stort antal äldre. Inte bostäder i jättestora s.k. bostadshotell, där man ofta känner sig isolerad trots mångfalden boende, genom att man inte har kvar sina sociala kontakter i ett invant område. Här måste vi tänka om och lyssna på de boende själva, på de äldre. De måste få behålla sitt människovärde även när de har ett vårdbehov av något slag.
Herr talman! Jag tycker att Karin Nordlander och jag egentligen är överens. Vi har samma målsättning. Det enda som jag vände mig mot i Inga Lantz reservation var att vi skall ge regeringen till känna något som redan är känt. Vi vet att äldre personers boendefrågor på sina håll kan vara akut besvärliga. Den socialdemokratiska regeringen har sagt att äldrefrågorna, liksom barnomsorgsfrågorna, skall prioriteras så långt som det över huvud taget är möjligt. Jag konstaterar att Karin Nordlander och jag är tämligen överens om tagen.

Herr talman! Den läroplan för grundskolan som kammaren nu skall diskutera är i huvudsak en bra läroplan. Den innebär ett brott mot den tidigare nonchalansen av vad kunskaper och färdigheter betyder för våra barns och våra ungas möjligheter att utveckla begåvning och personlighet till nytta för sig själva och för hela vårt samhälle. Läroplanen utgår ifrån att elevernas hela kapacitet skall mobiliseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kvalitet.

Jag medger gärna att det som de senaste veckorna utspelats i Strängnäs ligger litet vid sidan om de krav som förs fram i de motioner riksdagen nu behandlar. Ändå är Strängnäsfackets vägran att acceptera att eleverna tar ett ökat ansvar för skolans skötsel ett så uppenbart brott mot läroplanens idé att det inte kan förbigås i dag. Birgitta Rydle har i dag frågat statsrådet Bengt Göransson vad han anser om saken. Direkta frågor till statsråden, som grundlagen föreskriver dem att besvara, förefaller numera f. ö. vara det enda sätt som står till buds för att få statsråden till Sveriges riksdag. Alldeles oavsett vad statsrådet kan ha att säga vore det emellertid av intresse att här och nu höra vad socialdemokraterna i riksdagen tycker. Vad anser t.ex. Georg Andersson om att facket motarbetar läroplanens uttryckliga påbud och fördärvar förutsättningarna för att i ökad utsträckning engagera eleverna i vården av det som vi alla som skattebetalare bidrar till? Är det acceptabelt att läroplanen åsidosätts, när det är facket som gör det? Eller är Georg Andersson beredd att hävda skolans krav före korporationernas, det sunda förnuftet före intressepolitiken? Vi moderater är, herr talman, övertygade om att det är nödvändigt att engagera eleverna för att fostran till ansvar skall bli någonting mera än tomma ord. Men vi är också övertygade om att det är skolans skyldighet att ställa fasta och entydiga krav. Att se till att eleverna faktiskt finns i skolan — och vid rätt tid — tillhör de mest elementära av dessa. Frånvaron är ett påtagligt och allvarligt bekymmer i alltför många skolor. Problemen har i inte oväsentlig utsträckning sin grund i den attityd till krav på ordning och respekt för skolans arbete som präglade skoldebatt och läroplan före Lgr 80. Den kravlösa skolan misslyckadest.o.m. med att få eleverna på plats. En skola som stimulerar mera lyckas bättre med närvaron. Unga människor behöver emellertid också fasta regler att hålla sig till. Centralt utarbetade riktlinjer för frånvaroregistrering är ett sätt att ge den nödvändiga vägledningen. Utskottsmajoritetens avvisande av detta krav är bara ett ytterligare bevis på hur den gamla skolans tänkande och värderingar alltjämt dröjer sig kvar. Till sist är det eleverna som får sitta emellan. Herr talman! Skolan skall alltså fostra, fostra till ansvar, ordningssinne och respekt för medmänniskorna. Fasta normer i skolan gör eleverna bättre rustade att fungera utanför skolan. Men normerna gör det också lättare att tillgodogöra sig utbildningen i skolan. Utan förståelse för grundläggande regler för samverkan människor emellan blir varje försök att upprätthålla kravet på kvalitet i undervisning ett illusionsnummer. För oss moderater är betygen en del i försöken att ge skolan och eleverna en chans att klara uppgiften att rusta för vuxenlivet. Utan stimulans kan inte ett aldrig så nödvändigt skolarbete fungera. Men betygen behövs också för rättvisans och rättssäkerhetens skull. Den enskilda eleven måste få visa på vilka områden han eller hon har särskilda förutsättningar och talanger. Betyg är enligt vår mening inte bara ett ofrånkomligt ont, som skolan f. n. inte lyckats bli kvitt fullt ut, utan är ett värdefullt och nödvändigt inslag i en skola som respekterar varje elevs särart och som vill motverka godtycke vid den bedömning av kunskaper och fallenhet som så småningom ändå måste ske. När socialdemokraterna, herr talman, säger sig vilja verka för en betygslös skola går man på tvärs mot de ideal som den nu gällande läroplanen för grundskolan bygger på. Att den betygsfria skolan, enligt utbildningsministerns löfte i den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan, inte skall genomföras under den innevarande treårsperioden är i detta sammanhang en klen tröst. Problemet, herr talman, ligger inte i tidsperspektivet, utan i själva kravet på att betygen skall bort. Strävan bort från betyg innebär, vare sig man vill det eller inte, samtidigt en strävan bort från rättvisa, rättssäkerhet och kravet på fasta kunskaper. I praktiken leder betygsnegativismen till den typ av underligheter i fråga om antalet betygstillfällen som utskottsmajoriteten nu så hårdnackat håller fast vid. Eftersom betyg i grunden är en styggelse skall de, anses det, inte ges förrän vid senast tänkbara tillfälle. I åtta år får eleverna vänta på att bli rättvist bedömda och på att få den stimulans till hårt arbete som betyg kan ge dem. Inga andra sätt att förmedla information kan ersätta betygen.

Ett betygssystem som får sådana konsekvenser står enligt vår mening inte i överensstämmelse med kravet på en god omsorg om våra unga. Moderaterna kräver att regeringen nu tar initiativ till en utredning som bör redovisa sina förslag senast vid årsskiftet 1983-1984. I detta sammanhang bör man särskilt beakta: Betygen skall ges i såväl grundskolan som gymnasieskolan och på grundskolans samtliga stadier. Betygen skall innehålla så många betygssteg att en rättvisande betygsättning möjliggörs. Herr talman! Det senaste året har åtskilliga debatter förts om blockbetygens förhållande till grundskolans läroplan. Vi moderater föreslår nu att riksdagen skall skingra dimmorna och uttala att varken ”riksdagsbeslutet om läroplanen för grundskolan eller läroplanen själv ger något stöd för uppfattningen att blockbetyg skall introduceras”. Det är, herr talman, avslöjande och illavarslande för alla de elever som under året fört en sådan välmotiverad kamp mot blockbetygen, att moderaterna blivit ensamma om detta uttalande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Bildningsfrågor har alltid stått högt på dagordningen inom den svenska arbetarrörelsen. Det är därför med besvikelse som jag tagit del av utbildningsutskottets betänkande nr 4 om grundskolans läroplan. Länge var ju skolsystemet uppbyggt på det sättet att just arbetarklassens barn förhindrades och förvägrades rätten till en bra utbildning. Därför organiserade den samlade arbetarrörelsen en egen utbildningsverksamhet genom folkrörelserna, ABF och på annat sätt. Sedan har mycket skett inom skolans område, men fortfarande är situationen sådan — trots alla reformer — att skolan kännetecknas av en långtgående särbehandling av eleverna till nackdel just för barn ur arbetarklassen. Detta är i och för sig inget nytt, men de borgerliga regeringarnas systematiska nedskärningar på skolans område, som inneburit sänkt undervisningsstandard, ökad segregation och försämrade sociala förmåner, har ytterligare förstärkt det här läget. Och i dag står vi inför en situation där ett växande antal elever uppfattar skolan som ett tvång, där rätten till utbildning och fostran omvandlas till tvånget att gå i en skola som av många uppfattas som meningslös, tråkig och avskild från samhällslivet i övrigt — främst då naturligtvis arbetslivet. Den kris som vi har inom skolan i dag är inte annat än en avspegling av den kris vi har inom den kapitalistiska ekonomin i dess helhet, och skolan kan naturligtvis inte särskiljas från den materiella grundstrukturen. Men det finns enligt vpk:s mening åtgärder som kan vidtas för att förbättra förhållandena. Vi har i vår motion pekat på några av dem, som jag kort tänkte ta upp. Den första punkten gäller en ny läroplan. Vi framhåller att ur arbetar klassens perspektiv innebär den höga teknologi som i dag ingår i produktionsprocessen objektivt sett ett ökat behov av utbildning. Om man på sikt skall kunna omvandla en produktion styrd av vinstintressen till en produktion styrd av människornas behov, kan kunskaper och färdigheter inte undvaras. Vi menar att arbetarrörelsen därför måste ställa krav på skolan att ge eleverna de kunskaperna. Arbetarrörelsen borde också avslöja och angripa skolans förmedling av en ideologi som illa rimmar med dagens krav på solidaritet. Vi känner ju alla väl till den propaganda som SAF driver också på skolans område. För att åstadkomma detta och för att åstadkomma en demokratisering av skolan krävs en ny läroplan, som utgår från en progressiv inriktning. Den andra punkten som vi tar upp i vår motion, och som i viss mån hänger samman med det tidigare kravet, gäller att läromedlen skall överföras i samhällelig ägo. Vi tycker det är principiellt betänkligt att privata monopolföretag alltmer tillåts dominera läromedelsmarknaden och ständigt får höja priserna. Basläromedel och väsentliga hjälpmedel skall dessutom självfallet kostnadsfritt ställas till elevernas förfogande. Det leder mig över till den tredje punkten, nämligen frågan om skolans materiella resurser och skolmåltidsavgifterna. De tidigare borgerliga regeringarnas besparingsnit har, som jag sade tidigare, hårt drabbat skolan. Inte bara undervisningen som sådan utan också de skolsociala förmånerna har försvagats. Skolmåltiderna har försämrats, skolkuratorstjänster har dragits in, osv. Detta är upprörande, inte minst därför att det hela tiden är en viss grupp som drabbas, nämligen arbetarungdomen. Det är inte direktörsbarnen på Lidingö som får se sin standard försämrad, utan det är låginkomsttagarnas barn, invandrarbarnen ute i fattiga kommuner som Botkyrka. Vi kan konstatera att standardskillnaderna mellan kommunerna har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi kan inte acceptera denna långtgående särbehandling av eleverna. Problemet måste attackeras, och det snabbt och aktivt. Utgångspunkten skall då inte vara en ytterligare differentiering av statens bidrag i form av basresurser och olika former av förstärkningsresurser. Nej, enda sättet att angripa problemet är att staten tar över hela det ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet för att garantera att standardskillnaderna försvinner. Så till det här med skolmåltider. Inte minst de senaste årens reallöneförsämringar, som hårt har drabbat familjernas ekonomi, har inneburit att många barn redan i dag går trötta och hungriga till skolan och lämnar den i samma tillstånd. Det finns undersökningar som visar att kommunerna sparat mycket kraftigt just på skolmåltidsverksamheten och att det trots de mycket kraftiga prisstegringarna under senare år i dag läggs ner mindre på maten än för några år sedan. Detta är en oroande utveckling, och vi vill därför ha en rättelse till stånd. Vi vill också ha ett lagförslag som innebär att någon avgiftsbeläggning absolut inte kan komma i fråga. Vidare tar vi i vår motion upp religionskunskapen och dess roll. Vi framhåller att religionens roll i samhällsutvecklingen och den historiska roll som kyrkan har uppfyllt i samhället bör göras till föremål för en på vetenskaplig grund byggd framställning och diskussion i ämnen som historia och samhällskunskap. Vi vill kort sagt att grundskolan skall sekulariseras och att religionsämnet avskaffas som självständigt ämne. Till sist, herr talman, några ord om en fråga som Per Unckel också var inne på men där vi har klart motstridiga uppfattningar, nämligen frågan om betygen. Vi har diskuterat denna fråga här i kammaren vid så många tillfällen att vpk:s inställning torde vara väl känd. Vi anser att betygen främjar ett konkurrenstänkande som illa rimmar med arbetarrörelsens traditioner. Betygen sorterar ut ungdomen tidigt. Att som utbildningsutskottet gör hänvisa till att betygen är nödvändiga för urvalet till fortsatt utbildning tycker vi inte är hållbart. Urvalssystemet är enligt vår mening inte något annat än ett bevis på samhällets oförmåga att tillhandahålla den utbildning som ungdomarna och deras föräldrar har rätt att kräva. Med det anförda yrkar jag bifall till de fem vpk-reservationerna.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 4 behandlas 14 motioner. De berör en del skilda frågor angående grundskolan. Utskottet föreslår att samtliga motioner skall avslås. Mot detta ställningstagande finns det 5 reservationer från vpk och 3 reservationer från moderata samlingspartiet. Jag anser inte att dessa motioner ger anledning till en allmän skolpolitisk debatt, och jag tänker därför inte gå in på en sådan. Jag skall kort kommentera de frågor vilka det i utskottet föreligger oenighet om. På en punkt avser jag att vara litet mera utförlig — det gäller frågan om betyg i grundskolan. Vpk påtalar den ekonomiska ojämlikhet som råder mellan kommunerna i vårt land. Detta förhållande gäller inte bara på skolområdet. För att motverka ojämlikheten har staten som bekant infört ett skatteutjämningssystem. Den särskilda medelsfördelningen till skolväsendet är också uppbyggd så att länsskolnämnderna har möjlighet att ge särskilt stöd till de kommuner som har de största behoven. Utbildningsutskottet anser inte att det finns anledning att nu vidta några drastiska ändringar i detta system. Vi tycker inte heller att staten skall detaljreglera skolverksamheten ytterligare genom lagstiftning om t.ex. skolmåltider, vilket föreslås i en vpk-motion. Det är naturligtvis viktigt att avgifter inte införs för skolmåltider i den obligatoriska skolan. Men det bör kunna undvikas utan att staten genom lagstiftning ingriper på detta område. När det gäller produktion av läromedel redovisar utskottet att läromedelsbegreppet genom beslut om den nya läroplanen har vidgats markant. Man kan därför i dag inte klart avgränsa vad som är läromedel. Det bestäms ytterst av lärare och elever gemensamt. Det är därför inte möjligt att överföra all produktion av läromedel i samhällets ägo, som föreslås i motion 1375. Vi har naturligtvis inte den negativa syn på samhällsinsatser för läromedelsproduktion som redovisas i moderaternas reservation nr 2. Tvärtom är det viktigt att stärka samhällsinsatserna både för att garantera försörjning av läromedel av god kvalitet och för att granska och ge en förbättrad information om läromedel. Jag tror mig veta att regeringen inom kort kommer att föreslå vissa viktiga åtgärder beträffande detta. Moderaterna vill införa centrala bestämmelser om frånvaroregistreringen i skolan. Utskottet avvisar detta förslag med hänvisning till att detta är en elevvårdsfråga som skall tas upp och bearbetas inom arbetslaget och av klassföreståndaren. Skolöverstyrelsen har nyligen gjort en kartläggning över hur otillåten frånvaro fastställs och registreras. Den rapporten bör kunna vara till vägledning när man lokalt bearbetar denna fråga. F. ö. kan noteras att i Lgr 80 finns det mycket klara riktlinjer beträffande elevens närvaroplikt i skolan och hur kontakten mellan skola och hem bör gå till vid elevs frånvaro. I reservation nr 5 kräver vpk att en ny läroplan för grundskolan skall utarbetas. Detta framförde också Eva Hjelmström i sitt inlägg. Detta är naturligtvis ett orimligt krav. Den läroplan som beslöts våren 1979 trädde i sin helhet i kraft i höst. Det är en bra läroplan. Om den tillämpas fullt ut vågar jag påstå att undervisningen kommer att tillgodose folkflertalets intresse, som det heter i vpk:s motion. En rad motioner berör religionsämnets ställning. Utbildningsutskottet redovisar rätt utförligt de beslut som fattats angående religionskunskapsämnet i samband med att den nya läroplanen antogs. Det framgår av denna redogörelse att religionskunskap bör finnas kvar som särskilt ämne och få motsvarande andel av det samhällsorienterade blocket som i den tidigare gällande läroplanen. I målen för undervisningen anges att ”eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med Bibeln i centrum”. Utskottet finner också anledning att påpeka att religionskunskap är ett prioriterat ämne när det gäller personalutbildning på skolområdet. Personligen anser jag att insatserna för lärarutbildning och fortbildning är utomordentligt viktiga för att läroplanens intentioner vad beträffar religionsundervisningen skall kunna förverkligas i undervisningen. Vpk:s krav om att avskaffa religionsundervisningen måste självfallet tillbakavisas. En av de genom åren mest debatterade skolpolitiska frågorna rör betygsättningen. Mycket tyder på att vi är på väg in i en än mer markerad debatt om betygen. Det märktes tydligt i valrörelsen. Det framgår också av utbildningsutskottets betänkande nr 4, som vi nu behandlar. Låt mig säga att det i och för sig är beklagligt om skoldebatten blir fixerad vid betygsfrågan som den viktigaste. Jag tycker att det finns många andra skolpolitiska frågor som i dag är viktigare, t.ex. diskussionen om hur vi skall komma till rätta med utslagningen i grundskolan. Och jag tror att betygen i grundskolan har mycket litet att ge oss i form av positiva åtgärder för att bemästra utslagningen. Moderata samlingspartiet kräver med allt större energi en återgång till en gammaldags betygsättning i skolan. Jag vill, innan jag kommenterar Per Unckels inlägg och den moderata reservationen, uttrycka min tillfredsställelse över att enigheten mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna i fråga om betygen i grundskolan ligger fast. Det bekräftas av utskottsbetänkandet i dag, och det är en viktig bekräftelse. Moderaterna står i denna fråga isolerade på högerkanten. Jag kan inte förstå de onyanserade argument som moderaterna anför i betygsdebatten. För moderaterna tycks det inte finnas några problem förknippade med betygsättningen i skolan. Därför blir deras budskap enkelt: Ju fler betygstillfällen, desto bättre. Ju fler betygssteg, desto större rättvisa. Detta är enligt min mening ett oerhört ytligt betraktelsesätt. Alla har vi personliga erfarenheter av betygsättning — ibland kanske goda och uppmuntrande. Själv har jag den erfarenheten i fyra roller: som elev, som lärare, som förälder och nu som skolpolitiker. I alla dessa roller har jag upplevt att betygen har brister och nackdelar som man rimligen inte kan blunda för. Per Unckel gör kvaliteten på undervisningen beroende av betygsättningen. Frånvaro av betyg skulle, om jag förstår honom rätt, sänka undervisningens kvalitet. Jag tycker att det är ett otillåtligt förenklat resonemang. Visserligen kan man hävda att de hot eller förväntningar som betygsättningen innebär stimulerar elever till att slå i sig en viss kunskapsmängd inför prov och förhörstillfällen, men jag hävdar att betygsättningen också medför att undervisningen går miste om viktiga kvaliteter. Det vore intressant om moderaterna ville diskutera också den aspekten litet grand. Läroplanen betonar mycket starkt betydelsen av samarbete. De riktlinjer och mål för undervisningen som läroplanen anger tar sikte på att skolan skall vara ett centrum för samarbete. Det gäller samarbete mellan elever, med särskild inriktning på att stödja de svaga. Det gäller samarbete mellan lärare och elever. Även den som har en starkt positiv syn på betygen måste väl erkänna att betygsättningen inverkar menligt på samarbetet. Förekomsten av betyg minskar benägenheten hos elever att hjälpa varandra. Detta gäller oavsett vilket betygssystem man använder. Betygsutredningen slog fast — och där tycker jag att det finns anledning att instämma med den — att det i praktiken inte är så stor skillnad i detta hänseende mellan relativ, målrelaterad och kursrelaterad metod. Betygsättningen kommer ytterst att grundas på att eleverna jämförs med varandra. Denna jämförelse leder till ett konkurrensförhållande. Konkurrens och samarbete är det som bekant inte så lätt att förena. Jag tycker att även betygssystemets anhängare borde kunna erkänna att här finns ett problem. Även samarbetet mellan lärare och elever kan försvåras i vissa fall genom betygssystemet. Jag vet att elever ibland inte vågar föra fram kritiska eller avvikande synpunkter av rädsla för att det skall inverka på betygen. Det är därför ibland svårt att få någon elev att föra klassens talan inför läraren. Detta säger jag inte som någon generell kritik mot lärare, men det vore fel att förtiga att detta problem i relationen mellan lärare och elev finns i vissa fall. En annan svaghet med betygen är att de ger en ensidig information. Eleverna inriktar sig naturligen på att läsa in de ämnesavsnitt som betygsätts. Viktiga egenskaper, t.ex. förmågan att tänka självständigt, viljan till samarbete eller gott omdöme, ger inga poäng i betygsboken. Men dessa egenskaper, vet vi, är av minst lika stor betydelse i arbetslivet som de kunskaper som skolan betygsätter. Undersökningar visar att betyg faktiskt är till ringa nytta för arbetsgivare, när de skall anställa någon som kommer direkt från grundskolan. Utgör då betygen någon stimulans för eleverna? På den frågan kan man inte ge ett entydigt svar. Betygen utgör för somliga endast en smärtsam påminnelse om att de är sämst i klassen — termin efter termin, år efter år samma påminnelse: sämst i klassen! Detta är dess värre någonting som få av dem som är i denna situation kan ändra på. De vet att hur de än anstränger sig kommer de, med de mått som betygen mäter, att förbli sämst. Även om de skulle vara de flitigaste, kan de inte få de bästa betygen. Skolan betygsätter inte flit numera. Ändå är flit, liksom ansvarskänsla och plikttrohet, väldigt viktiga kvaliteter hos en människa. Det är faktiskt tveksamt om elever med bristande förutsättningar kan uppleva betyg som en stimulans. Snarare lägger betygen för dessa ytterligare stenar på bördan. Men eleverna har rätt att få sitt kunnande bedömt, framhåller reservanterna. Ja, det är nödvändigt att eleverna fortlöpande får information om hur de klarat olika arbetsuppgifter i skolan. Man har därför i skolan utvecklat former för sådan information helt oberoende av betygsättningen. I Lgr 80 heter det om detta bl.a.: ”Skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till samtliga barn två gånger varje läsår. Klassföreståndaren har ansvar för dessa kontakter. De personliga samtalen och direktkontakten med föräldrarna är värdefulla. Kontakterna bör därför ske i form av enskilda samtal. Eleverna bör om möjligt få delta i dessa. Föräldrarna måste kunna följa sina barns studier och veta hur barnen utvecklas.

Menar moderaterna att dessa föreskrifter inte följs, eller är moderaterna så fixerade vid betygssiffror som enda trovärdiga mätare av information mellan lärare-elev och lärare-föräldrar? Per Unckel sade faktiskt ungefär så här: Skolan förvägrar eleverna under åtta år information om hur inlärning sker. Detta är en allvarlig anklagelse mot hela lärarkåren. Det är en anklagelse mot lärarkåren för att icke följa läroplanens föreskrifter om elevoch föräldrakontakt. Jag hoppas, Per Unckel, att detta var ett förfluget påstående, som ni är beredd att ta tillbaka. Eleverna får i dagens skola information om sina studieresultat, och de skall ha fortlöpande information, betygen förutan, under de sju första åren. Moderaterna kräver att betyg skall ges på alla stadier i grundskolan. Majoriteten i utskottet står fast vid beslutet från 1979 om att betyg i grundskolan skall ges endast vid slutet av samtliga terminer i årskurserna 8 och 9. I det beslutet framhålls det att det f. n. inte finns något alternativ till betyg för att klara av det urval till fortsatt utbildning som måste ske vid ett begränsat antal platser. Därmed finns det inte nu grund för att ta bort betygen i grundskolan, hette det. Personligen anser jag att betyg har vissa nackdelar både för undervisningen och för eleven. Betyg bör därför användas bara när man inte kan undvara dem. Med detta har jag också besvarat reservation nr 7 av vpk. Slutligen! Moderaterna kräver att betygen skall innehålla så många betygssteg att en rättvisande betygsättning möjliggörs. Det vore ganska intressant, inte minst för en tidigare verksam lärare, att få höra hur många grader i betygsskalan som moderaterna här tänker sig. Själv är jag ju tillräckligt gammal för att minnas den sjugradiga skalan från C till A. Det senare användes ytterst sällan. Men som bekant nöjde man sig inte på den tiden med bokstavsbetyg. Som lärare satt vi och plitade in också plus, minus och frågetecken. Och så hamnade vi ibland i en diskussion om huruvida B? var mer eller mindre än B-. Men jag skall erkänna att, när jag ser tillbaka på denna insats som lärare, vågar jag inte hävda att de avgivna betygen var fullt rättvisa, trots dessa tillägg med plus, minus och frågetecken. Jag har därför full förståelse för den kollega som efter pensioneringen ringde till mig och sade: Vet du, det bästa av allt är att jag aldrig mer behöver sätta betyg på någon medmänniska. Herr talman! Med det anförda vill jag på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill fatta mig kort. Först beträffande en ny läroplan. Georg Andersson sade helt riktigt att vi vill ha en läroplan i, som vi uttryckte det, folkflertalets intresse. Med folkflertalet menar vi då de arbetande i vårt land. Vi säger att arbetarklassens barn måste få tillgång till sin historia och kultur och sin klass politiska och fackliga kamp, sedda ur sin klass perspektiv — och inte återgivna i borgerskapets deformerande speglar. Vi lever, trots allt, fortfarande i ett klassamhälle, och vi anser inte att läroplanen uppfyller de krav som vi har ställt i dag. Där har vi alltså olika uppfattningar. Sedan till standardskillnaderna. Georg Andersson medger att det föreligger stora standardskillnader, men han var inte inne på det viktigaste i vårt påpekande, nämligen att det hela tiden är till nackdel för just låginkomsttagarnas, invandrarnas och arbetarklassens barn som standardskillnaderna föreligger. Det är alltså inte direktörsbarnen på Lidingö som drabbas. Jag tycker att verkligheten har motbevisat Georg Anderssons påstående om att skatteutjämningssystemet skulle innebära att standardskillnaderna försvinner. Inte minst mot bakgrund av att man undandragit kommunerna ytterligare 3,5 miljarder och fryst dem i riksbanken, genom devalveringen och genom prisstegringarna kommer standardskillnaderna att öka ännu mer. Kommunernas ekonomi har drastiskt försämrats, och det är inte minst på skolområdet som man drar in. Vi har sett en rad konkreta exempel på detta. Jag tog upp skolmåltiderna. På den punkten säger Georg Andersson närmast litet föraktfullt att man inte skall detaljreglera. Han sade också att man bör kunna undvika att avgiftsbelägga skolmåltiderna. Men vi tycker att detta är så pass viktigt för eleverna att vi vill ha en garanti för att det inte kommer någon avgiftsbeläggning. Därför vill vi ha ett lagförslag. Sedan till frågan om läromedlen. Vi tycker fortfarande att det är orimligt att en mycket stor del av läromedelsproduktionen ligger i privata händer, i detta fall hos ett företag. Vad sedan gäller betygen kan jag helt och hållet instämma i mycket av det som Georg Andersson sade. Men jag tycker att den kritik han riktade mot betygen borde tas till intäkt för att tillgodose vårt krav, nämligen att betygen skall avskaffas.

Herr talman! Jag ställde i mitt anförande två frågor till Georg Andersson. Den första handlade om Strängnäs, och den ville Georg Andersson av förklarliga skäl inte diskutera. Men det är nog säkrast att frågan ändå upprepas: Tycker Georg Andersson att det är rätt och rimligt i förhållande till läroplanens krav att eleverna inte ges möjlighet att ta deli det vårdarbete vad gäller skolan som läroplanen faktiskt anger att de skall utföra? Är det riktigt av facket att tilltvinga sig rätten att få göra det som eleverna enligt läroplanen bl.a. skall ägna sig åt vid sidan av undervisningen? Jag tror att Georg Andersson, som hänvisat till personliga erfarenheter från skolan, liksom jag säkerligen någon gång själv har fått svara för skötseln och ordningen i klassen. Jag tror att Georg Andersson också, liksom jag, har gjort erfarenheten att man inte mådde illa av att efter sista lektionen också få städa efter sig själv och sina kamrater. Frågan är: Gäller den principen i dag alltjämt, Georg Andersson, eller skall facket numera ges rätt att också inkräkta på vad läroplanen anger? Den andra huvudfrågan som jag ställde gällde betygen. Georg Andersson tycker att det är beklagligt att så mycken tid ägnas åt betyg. Det kan man tycka. Han anför att moderaterna kräver en återgång till en gammaldags betygsättning och står isolerade ute i kylan. Isolerade, Georg Andersson, tillsammans med en majoritet av svenska folket och 80 96 av eleverna! Vi känner oss vara i hyggligt sällskap. Har Georg Andersson någon gång frågat sig varför 80 26 av eleverna, i undersökning efter undersökning, säger: Vi vill ha betyg? Jag tror, Georg Andersson, att man inte kommer så långt från sanningen om man misstänker att skälet till att de vill ha betyg i stället för bara informella samtal ligger däri att betygen tvingar fram en bedömning utifrån läroplanens krav. Man får en mätare på hur mycket man faktiskt kan och tvingar lärarna att göra den bedömningen två gånger om året. Georg Andersson säger att om man bedömer eleverna förhindrar man samarbetet. Om man bedömer eleverna enligt en fast betygsskala förhindrar man självständigt tänkande. Vari hela friden har Georg Andersson fått det ifrån? Om någon sätter betyg på Georg Andersson, innebär det då att Georg Andersson slutar samarbeta med sina riksdagskolleger? Om lärarna sätter betyg på elever i skolan, innebär det då att eleverna plötsligt säger: Nu vill vi inte veta av någon samverkan med våra kamrater? Naturligtvis inte! Hela resonemanget om att samarbete och självständigt tänkande inte är förenligt med kraven på fasta betyg enligt fasta normer är och förblir kvalificerat trams!

Herr talman! Nu har Per Unckel satt betyg på mig, och det blev ju inte så bra. Kvalificerat trams kallar han det som jag har sagt från talarstolen. Per Unckel ställde frågor — ja. Som fullmäktigeordförande i min kommun är jag ganska noga med att debattdeltagarna skall hålla sig till dagordningen. Talmannen här i kammaren är mera generös — därför kan frågor av den karaktär som Per Unckel ställer och som alltså inte gäller de motioner som faktiskt behandlas i föreliggande betänkande ställas. Nu har ju företrädare för moderata samlingspartiet ställt frågor till ministern om Strängnäsfallet, och får svar på dem, så jag tycker inte det finns någon anledning att känna någon större otålighet i det sammanhanget. Jag vill bara svara att det aldrig är acceptabelt att läroplanens intentioner åsidosätts — Per Unckel frågade ju i sitt inledningsanförande om det är acceptabelt att åsidosätta läroplanen. Det är det icke. Jag tycker det är vällovligt att eleverna hjälper till att hålla snyggt omkring sig — det har jag också som lärare försökt att tillämpa, och det skulle jag nog göra om jag skulle återgå till det arbetet. Det är en fantastisk övertro Per Unckel har på betygen. De avhjälper praktiskt taget alla brister och problem. Jag hävdar att betygen skapar vissa svårigheter. Det är ett ytligt, förenklat och naivt resonemang — för att nu betygsätta det — som Per Unckel för när han talar om att det inte alls föreligger någon konflikt mellan betygsättning och samarbete. Om man bedömer elever, säger Per Unckel, innebär det inte att man försvårar samarbetet. Men bedömning av elever sker ju genom mätning av elevernas prestationer i viss konkurrens dem emellan — man bedömer en elev i relation till andra elever i klassen eller i skolan. Därför uppkommer en konkurrenssituation. Detta är omvittnat av elever — jag har ofta fört den diskussionen med elever i skolorna. De säger t.ex.: Att jobba i grupp har man ju inte nytta av vid betygsättningen. Jag vill visa vad jag kan. Vidare sade Per Unckel att jag skulle ha sagt att betygsättningen motverkar självständigt tänkande. Nej, vad jag sade var att vid betygsätt ningen premieras inte självständigt tänkande. Det finns inget betyg för det. Men det är en viktig egenskap när människor kommer ut i det praktiska arbetslivet.

Herr talman! Jag tackar Georg Andersson för hans påpekande av vad som gäller, facket eller läroplanen. Hans svar innebär, om jag tolkar det rätt, att i den mån man kan hävda att läroplanens krav och den ståndpunkt som facket intog i Strängnäs står i konflikt med varandra gäller läroplanen. Med vänlig hälsning till kommunfullmäktige i Strängnäs. Jag hoppas att det svar som Georg Andersson nu gav kan ges de nödvändiga kompletteringarna i det svar som statsrådet Göransson vad det lider kommer att lämna på Birgitta Rydles fråga. Detta var emellertid en hygglig början, Georg Andersson, även om det kom i repliken. Konflikten mellan samarbete och värderingar av enskilda elevers insatser uppstår i ett betygssystem som avser att gradera elevernas kunskaper i förhållande till varandra. Moderata samlingspartiet har aldrig accepterat ett sådant betygssystem. Vad vi har krävt under alla de år då denna riksdag har hävdat att vi skall ha ett relativt betygssystem är tvärtom att vi skall få ett betygssystem som talar om vad varje enskild elev förmår i förhållande till de krav som läroplan och skolregler uppställer. Vad är det för fel att ge eleverna ett kvitto på hur mycket de kan i förhållande till de krav som skolan faktiskt uppställer? Hur i hela friden kan ett sådant kvitto inverka menligt på elevernas vilja till samarbete med varandra? Om samarbete hänger på så sköra trådar, är det mycket mer fundamentala fel på skolan än bara betygen. Inför alltså över hela linjen en betygsättning som innebär att eleverna bedöms på det sätt som jag har angivit. Då blir det ingen konflikt mellan värderingar och samarbete. Jag ber om ursäkt om jag missuppfattade Georg Anderssons påpekande om det självständiga tänkandet. Jag kan emellertid inte låta bli att i anslutning till Georg Anderssons kommentar påpeka följande. Om det är fråga om att först och främst stimulera fritt självständigt tänkande eller först och främst kunskapsinhämtande väljer moderata samlingspartiet kunskapsinhämtandet. Det fria självständiga tänkandet kan aldrig någonsin existera om kunskaperna saknas. Då blir fritt självständigt tänkande detsamma som okvalificerat tyckande. Georg Andersson beklagar att han inte kan gå med på vpk-kravet om en socialisering av alla läromedel. Inte nog med att Sverige skall hålla sig med ett i allt väsentligt monopoliserat utbildningssystem — om Georg Andersson bara kunde skulle han också monopolisera utgivningen av läromedel.

Herr talman! Konflikten mellan betygsättning och samarbete uppstår inte bara vid en viss typ av betygsättning. Jag hävdar att den konflikten också uppstår vid en kursrelaterad eller målrelaterad betygsättning. Man kan aldrig, hur man än bygger upp en betygsättning, undgå att hamna i en situation som innebär en jämförelse elever emellan. Och däri ligger ett incitament till att avstå från samarbete. Vi har betygsättningen kvar fr.o.m. årskurs åtta. Det kvittot, som betyder så mycket för moderaterna, får man alltså, vad det nu kan vara värt. Men fram till årskurs 8 har en majoritet i riksdagen bedömt så att vi med fördel kan avstå från betygsättningen. Det är detta som diskussionen nu gäller. Ni vill återinföra betygsättningen också i de lägre årskurserna. Vi tycker att erfarenheterna av det nuvarande systemet är goda. Det finns ingen anledning att återgå till ett gammalt system med de brister och nackdelar som det har. Sedan talade jag om självständigt tänkande såsom en viktig egenskap och självfallet inte såsom en motsats till fasta kunskaper. Självständigt tänkande är en av de kvaliteter hos människan som skolan skall stimulera till liksom den skall stimulera till ansvarskänsla och samarbete — viktiga egenskaper som vi inte betygsätter men som ändå bör stimuleras i skolarbetet.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 4 behandlas en lång rad motioner, som nästan alla har det gemensamt att de innehåller förslag till förändringar i den läroplan för grundskolan som trätt i kraft i och med innevarande hösttermin. Det är då väl att märka att merparten av motionerna är avlämnade under allmänna motionstiden under vårens riksmöte. Måhända har framsyntheten gått litet väl långt, när man är beredd att ändra på något som ännu inte fått en chans att visa sin livskraft och förmåga att förändra och utveckla skolan till det bättre. Utskottets ordförande har redan redovisat majoritetens uppfattning i dess helhet, och jag skall därför inskränka mig till att ge centerns synpunkter på reservationerna 4 och 8, båda avgivna av moderaterna. Den första gäller frånvaroregistreringen i skolan, där reservanterna kräver centrala, enhetliga regler, som kommunerna skall ha att rätta sig efter. Under senare år har utvecklingen inom skolväsendet gått mot en allt högre grad av decentralisering och därmed ett lokalt ansvarstagande, som har varit till fördel för skolan och skolans verksamhet. Den här uppfattningen, som den moderata reservationen redovisar, är ett steg tillbaka i decentraliseringssträvandena och ger uttryck för bristande kunskaper om skolans vardag och en misstro mot kommunernas förmåga att själva lösa sina problem. Centerpartiet kan inte dela en sådan centralistisk uppfattning. Den andra reservationen gäller betygsfrågan, och där vill jag, herr talman, först ge uttryck för en principiell uppfattning. En reservation bör rimligen ses som en redovisning av en alternativ uppfattning i förhållande till den som majoriteten redovisar. Det är då också rimligt att reservanterna polemiserar mot utskottsmajoritetens uppfattning, men det torde knappast höra till god ton att pådyvla utskottsmajoriteten uppfattningar som den inte har och följaktligen inte heller givit uttryck för. I det nu aktuella fallet har vi redovisat det riksdagsbeslut som gäller och som i likhet med läroplanen i övrigt skall tillämpas fr.o.m. innevarande hösttermin. Där slås fast att vi skall ha betyg i grundskolan, vid vilka tillfällen betyg skall ges och hur betygsskalan skall se ut. Utskottet har inte sagt att betyg är något i grunden felaktigt som det gäller att avveckla. Tvärtom, de tidigare riksdagsbeslut som vi står fast vid och som moderaterna nu vill ändra, innebär ett ställningstagande för att betygen behövs som ett underlag för elevernas studievägledning samt som ett instrument för urval av sökande till utbildningsvägar, där antalet platser är otillräckligt i förhållande till antalet sökande. Betygen utgör alltså en central urvalsgrund som dock skulle kompletteras med andra urvalsgrunder som arbetslivserfarenhet, förutbildning, rangordning av val, upprepad ansökan samt könstillhörighet. Så har också skett, efter beslut av regeringen våren 1981. Vid det tillfället reserverade sig moderaterna till förmån för ett oförändrat antal betygstillfällen, vilket i realiteten innebär ett betygstillfälle mer i årskurs 7, eftersom de övriga, i årskurs 3 och 6, kunde avskaffas av den enskilda kommunen, vilket merparten av kommunerna också hade utnyttjat. Skillnaden, Per Unckel, mellan majoritetsbeslutet om betygen i den nya läroplanen och den moderata reservationen var inte särskilt stor. Herr talman! Centern står fast vid sitt tidigare ställningstagande i betygsfrågan. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag har bara en enda fråga till Larz Johansson. Socialdemokratin och centern var, som Larz Johansson mycket riktigt påpekade, ense om betygen när det senast begav sig. Är ni i centern ense med Georg Andersson i hans plädering för ett ögonblick sedan gentemot mig?
Herr talman! Jag har gett ett klart besked. Centern står fast vid det beslut som vi har fattat i samband med den nya läroplanen. Jag kan returnera frågan: Står moderaterna fast vid den uppfattning som de då redovisade i sin reservation?
Herr talman! Det betygsförslag som vi i dag står för finns preciserat i den reservation som jag för en stund sedan yrkade bifall till. Larz Johansson svarade på en helt annan fråga än den jag ställde. Jag hörde att Larz Johansson står fast vid det beslut riksdagen senast fattade, men den här diskussionen handlar ju i långa stycken om vilken syn vi har på betygen såsom system. Vad Georg Andersson har för uppfattning i denna fråga framgick med all önskvärd tydlighet i den debatt som han och jag nyss avslutade. Georg Andersson ser betygen som ett påtagligt bekymmer för att uppfylla de ambitioner och intentioner som han vill att skolan skall klara. Jag upprepar frågan till Larz Johansson: Ansluter sig Larz Johansson till den plädering som Georg Andersson förde för en stund sedan?
Herr talman! Den uppfattning som centern står för i betygsfrågan kom mycket klart till uttryck i läroplansbeslutet. Om Per Unckel, vilket debatten kan ge intryck av, svävar i tvivelsmål om innehållet i det beslutet är det ju bara att läsa på i läroplanen. Jag har nu två gånger sagt att det som står där står också centern fast vid. Jag noterar att Per Unckel nu har sagt att den reservation som moderaterna hade vid det tillfället inte längre gäller. Nu har moderaterna en ny uppfattning.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor inte kommer att besvara interpellationen av Pär Granstedt om regeringens ställningstaganden i vissa utrikespolitiska frågor inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 14 januari 1983 kl. 10.00.

Fru talman! Margot Wallström har i en interpellation av den 16 november ställt följande fråga till mig: Avser regeringen att via FN eller på annat sätt vidta några åtgärder för att förmå Frankrike att upphöra med kärnvapenproven i Polynesien? Fru talman! Regeringens syn på Frankrikes kärnvapenprov i Polynesien bestäms av vår allmänna inställning till kärnsprängningar. Vi kräver att kärnvapenstaterna genast skall avbryta all provverksamhet. Det är av största vikt att snarast möjligt få till stånd ett internationellt avtal om fullständigt förbud mot alla kärnvapenprov. Sverige är sedan drygt 20 år tillbaka pådrivande i strävandena att åstadkomma en sådan överenskommelse. Vi har utarbetat ett omfattande tekniskt underlag som utgör ett viktigt bidrag till utformningen av ett internationellt system för kontroll av efterlevnaden av ett sådant avtal. Svenska tekniker har på ett trovärdigt sätt kunnat motbevisa påståenden om att ett förbud mot kärnvapenprov inte kan övervakas. Detta har bl.a. skett genom inrättandet av en seismisk mätstation i Hagfors, vilken kan registrera kärnexplosioner med förhållandevis låg sprängstyrka. Sverige har vidare i Gen&ve år 1977 framlagt ett förslag till ett fullständigt provstoppsavtal. Vi avser att under det kommande året återkomma till detta förslag — i reviderad form — efter hänsynstagande till utvecklingen efter 1977. Förhandlingar om ett fullständigt provstopp bedrivs nu i nedrustningskommittén i Geneve. Frankrike är medlem i kommittén men deltar inte aktivt i förhandlingarna. För att ett avtal om provstopp skall kunna bli effektivt torde på sikt krävas att samtliga kärnvapenstater ansluter sig till ett sådant avtal. Det är därför av stor vikt att Frankrike engagerar sig i detta arbete. Enligt tillgängliga uppgifter har Frankrike inte sedan 1974 testat kärnvapen i atmosfären. Inte heller har landet efter 1977 sprängt laddningar som klart överstiger 150 kiloton i sprängstyrka. Om dessa uppgifter är riktiga, följer Frankrike sålunda på senare år det partiella provstoppsfördraget från 1963 och det s.k. tröskelavtalet från 1974. Det är naturligtvis önskvärt att Frankrike också ansluter sig till existerande avtal inom detta område. Sverige verkar således för att samtliga kärnvapenstater aktivt skall delta i den förhandling som kommer att fortsätta i vår. Vi har vidare inom FN medverkat i strävandena att förmå samtliga kärnvapenstater att åta sig att införa ett temporärt stopp för alla kärnvapenprov. I bl.a. detta syfte har Sverige tillsammans med Mexico lagt fram en resolution, som nyligen antogs av generalförsamlingen och som kräver frysning av kärnvapenarsenalerna genom bl.a. ett omedelbart provstopp för supermakternas del. Vi bedömer möjligheterna att få till stånd ett fullständigt provstopp som relativt goda, om dessa stater — som ju står för huvuddelen av alla prov — går före. Fru talman! Av det jag här sagt framgår att Sverige intensivt arbetar till förmån för ett provstopp. Inget lands provverksamhet kan dock behandlas isolerat, utan de franska proven måste enligt regeringens uppfattning ses i perspektivet av den totala provverksamheten. Frankrikes beredvillighet att ansluta sig till ett fullständigt provstopp torde sammanhänga med supermakternas hållning i frågan. Det hindrar självfallet inte att en positiv fransk inställning i provstoppsfrågan skulle vara synnerligen välkommen och betydelsefull för det fortsatta förhandlingsarbetet.

Fru talman! Hans Göran Franck har med anledning av den situation som råder i Libanon efter den israeliska invasionen ställt följande frågor till mig: 1. Är regeringen beredd att verka för en utökning av den internationella säkerhetsstyrkan i Libanon framför allt från alliansfria länder och att den ställs under FN:s ledning? 2. Hur bedömer regeringen möjligheterna att i första hand inom FN:s ram få till stånd en internationell undersökning av begångna förbrytelser i Libanon? 3. Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att medverka till att PLO blir likaberättigad förhandlingspart? 4. Ärregeringen beredd att utöka katastrofbiståndet till de krigsdrabbade i Libanon? 5. Avser regeringen att vidta åtgärder för att förbättra PLO:s möjligheter att göra humanitära insatser bland de palestinska flyktningarna och att bedriva kontaktoch informationsverksamhet i Sverige? Låt mig inledningsvis göra några allmänna kommentarer till utvecklingen i Libanon och Mellanöstern. Den israeliska invasionen av Libanon, som inleddes i början av juni i år, står i klar strid med FN-stadgan och folkrättens principer. Aktionen utgjorde en allvarlig kränkning av staten Libanons suveränitet och förorsakade svåra lidanden bland den libanesiska och palestinska civilbefolkningen. Angreppet resulterade också i stora materiella skador. Den svenska regeringen har liksom ett mycket stort antal andra regeringar fördömt den israeliska invasionen. Sverige stöder FN:s säkerhetsråds krav på omedelbart och ovillkorligt israeliskt tillbakadragande. Regeringen har understrukit de krav som folkrätten, särskilt 1949 års Genåvekonventioner jämte deras tilläggsprotokoll från 1977, ställer till skydd för civilbefolkningen i de krigsdrabbade och ockuperade områdena. Israel har motiverat sitt angrepp med att PLO-förband i södra Libanon utgjort ett militärt hot och med att terroristattacker mot israeliska mål utförts av PLO. Den svenska regeringen fördömer terrorhandlingar av detta slag. Dessa handlingar kan emellertid inte på något sätt berättiga det massiva israeliska våldet i Libanon. Den israeliska invasionen och dess följdverkningar — såsom de fruktansvärda massakrerna på civila i flyktinglägren i Beirut — visar vikten av att den palestinska frågan får en rättvis och varaktig lösning. I mitt tal inför FN:s generalförsamling den 15 oktober underströk jag bl. a, att en lösning av den palestinska frågan förutsätter att Israel och PLO möts i direkta förhandlingar. Ett huvudsyfte med den israeliska invasionen synes ha varit att undanröja PLO som militär och politisk maktfaktor. Trots det militära nederlaget, att förbättra situationen i Libanon förefaller emellertid PLO ha stärkt sin politiska ställning såväl bland palestinierna som i omvärlden. Den amerikanska regeringen har genom den s.k. Reagan-planen fäst uppmärksamheten vid den palestinska frågans centrala roll. Arabstaterna har i Palestinafrågan uppvisat stor enighet, vilket bl.a. manifesterats genom den s.k. Fez-planen. Ett närmande har vidare skett mellan PLO och kung Hussein av Jordanien. De diskussioner som förts dem emellan har bl.a. berört möjligheten av en framtida konfederation mellan Jordanien och en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza. Det finns anledning att välkomna och stödja dessa olika ansträngningar, som syftar till att lösa konfliktens kärnproblem på ett konstruktivt sätt. Världsopinionen har under det gångna halvåret svängt till palestiniernas förmån. Detta gäller även den svenska allmänheten, vilket bl.a. har illustrerats av en stor mängd opinionsyttringar. Det är angeläget att det internationella samfundet stöder de strävanden inom PLO som syftar till framsteg på politisk och diplomatisk väg. Jag övergår nu till att besvara Hans Göran Francks konkreta frågor. F.n. befinner sig två olika fredsbevarande styrkor i Libanon på den libanesiska regeringens begäran: dels FN:s interimsstyrka i södra Libanon , dels den s.k. multinationella styrkan i Beirut. Libanons rätt att inkalla en fredsbevarande styrka för att värna om landets territoriella integritet och suveränitet är självklar. Libanon har också rätt att avgöra om en sådan styrka skall fungera inom eller utanför FN:s ram. Detsamma gäller en sådan styrkas nationella sammansättning. Samtidigt måste påpekas att FN har ett särskilt ansvar och en central roll i försöken att finna fredliga lösningar på internationella konflikter. Det är därför naturligt för Sverige att efter vår förmåga stödja och medverka i FN:s fredsbevarande operationer. I den multinationella styrkan i Beirut ingår i dag Frankrike, Förenta staterna och Italien med sammanlagt 4000 man. Nyligen väckte den libanesiska regeringen tanken på en utvidgning av denna styrka och framförde då en begäran till bl.a. Sverige att bidra med trupper. Vårt svar blev att svensk medverkan i en sådan multinationell styrka inte är möjlig. Den svenska FN-beredskapsstyrkan kan endast sättas in i fredsbevarande operationer inom FN:s ram. Sverige stöder den libanesiska regeringens ansträngningar att främja stabilitet och respekt för landets suveränitet. Det har därvid varit naturligt för oss att medverka inom ramen för den fredsbevarande och den humanitära verksamhet som FN bedriver i Libanon. Elva länder ingår i UNIFIL, däribland Sverige, som sedan 1980 bidrar med ett fältsjukhus. Förutom vården av UNIFIL:s egen personal bedriver sjukhuset också humanitär verksamhet bland civilbefolkningen i södra Libanon. En enhet ur den svenska katastrofstyrkan bistår sedan några veckor tillbaka FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar i arbetet med att iordningställa palestinska flyktingläger i södra Libanon. Regeringen har dessutom lämnat omfattande humanitärt bistånd till Libanon, vilket jag strax skall återkomma till. När det gäller Hans Göran Francks andra fråga vill jag först erinra om att Sverige kraftfullt fördömt massakern på försvarslösa invånare i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila. Regeringen har också vid FN:s extra generalförsamling den 24 september hävdat det internationella samfundets rätt att kräva en grundlig undersökning av omständigheterna kring denna massaker. Sverige, liksom en överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater, står bakom församlingens uppmaning till FN:s säkerhetsråd att ”undersöka, med de medel som står till buds, omständigheterna kring och omfattningen av massakern på palestinsk och annan civilbefolkning den 17 september 1982, och offentliggöra rapporten om slutsatserna så snart som möjligt”. FN:s säkerhetsråd har därefter behandlat frågan om en sådan undersökning. Rådets ansträngningar har dock hittills inte lett till något konkret resultat. Av betydelse är naturligtvis den libanesiska regeringens syn på frågan. Dess representant har i FN understrukit att de libanesiska myndigheterna bör ansvara för att en undersökning kommer till stånd. En sådan har också ställts i utsikt. Rörande Hans Göran Francks fråga om behovet av att PLO blir förhandlingspart vill jag understryka regeringens uppfattning att en lösning på det palestinska problemet inte kan uppnås utan att de berörda parterna möts i direkta förhandlingar. Vi anser att PLO måste delta i dessa förhandlingar som en likaberättigad part. Det är verklighetsflykt att i dag inte inse att PLO representerar den överväldigande delen av det palestinska folket. I detta sammanhang vill jag gärna beröra de åtgärder som de israeliska myndigheterna vidtagit för att söka motarbeta och försvaga PLO också i de områden som ockuperas sedan 1967. Under det senaste året har Israel avsatt en rad folkvalda borgmästare och upplöst kommunala församlingar som visat PLO-sympatier. Vi har också fått rapporter om att israeliska myndigheter sökt tvinga de utländska lärarna vid universiteten på Västbanken att underteckna försäkringar där de tar avstånd från PLO. Sådana försök att manipulera den demokratiska processen och åsidosätta den akademiska friheten är stötande och står i strid med demokratins principer. När det gäller frågan om Sveriges stöd till krigets offer kan jag konstatera att drygt 50 milj.kr. anvisats för humanitära hjälpinsatser till offren för krigshandlingarna sedan invasionens början. Medlen har kanaliserats genom FN och enskilda organisationer, främst Röda korset. Senast i oktober beviljade regeringen 4 milj.kr. till Röda korset för en insats tillsammans med palestinska Röda halvmånen för krigsskadade palestinska flyktingar. Samtidigt erhöll FN:s barnfond ett lika stort belopp för insatser i Libanon. Libanon står inför en omfattande återuppbyggnad. Många länder har förklarat sig beredda att bidra till detta arbete. Det svenska biståndet till Libanon kommer, liksom hittills, att förmedlas genom FN eller enskilda att förbättra situationen i Libanon organisationer och i första hand avse den drabbade befolkningens omedelbara hjälpbehov samt — i vad gäller återuppbyggnad —- den sociala infrastrukturen. Förutsättningarna synes vara goda för ett omfattande bidragsflöde för Libanons återuppbyggnad. Jag ser emellertid en fara i att hjälpbehoven hos de många tusentals hemlösa palestinska flyktingarna inte tillgodoses. Jag finner det därför angeläget att särskilt noggrant följa dessa människors belägenhet. Ett omedelbart behov är att ge flyktingarna tak över huvudet till vintern. Även för denna uppgift ger Sverige FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar sitt fulla stöd. Det är viktigt att världssamfundets ansvar att humanitärt bistå de palestinska flyktingarna i Mellanöstern står fast. Jag är beredd att förorda fortsatta svenska hjälpinsatser till förmån för de palestinska flyktingarna i Libanon och annorstädes. Beträffande frågan om PLO:s informationsverksamhet i Sverige kan konstateras att organisationen sedan 1975 har ett informationskontor i Stockholm. Under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med svenska lagar och författningar finns inga begränsningar i informationskontorens möjligheter att öka kontakterna med den svenska allmänheten. Personal på PLO:s informationskontor har också möjlighet att ta kontakt med svenska myndigheter, inkl. utrikesdepartementet. Sådana kontakter förekommer också regelbundet. Den svenska regeringen har med intresse och tillfredsställelse noterat PLO:s alltmer konstruktiva inställning till en lösning av Mellanösternkonflikten. Samtal med företrädare för denna organisation bör därför välkomnas.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesoch handelsministern för svaret. Det är utförligt, inträngande och positivt. Det ger uttryck för den stora betydelse regeringen tillmäter att den palestinska frågan får en rättvis och varaktig lösning, att respekt för Libanons suveränitet skapas, att krigets och förföljelsens offer får ett verksamt materiellt stöd — allt i syfte att uppnå fred och avspänning i detta ytterligt farliga konfliktområde i världen. Israels anfallskrig och övriga folkrättsbrott måste på nytt med skärpa fördömas, då Israel vägrar att göra slut på det olagliga tillstånd som förorsakats genom interventionen och Israels vägran att villkorslöst dra tillbaka sina styrkor från Libanon. USA:s regering har ett ansvar för Israels intervention genom sin omfattande militärhjälp till Israel och genom att i FN:s säkerhetsråd blockera effektiva sanktionsåtgärder mot Israel. Reaganadministrationen, som nu gör vissa ansträngningar för att uppnå en fredlig lösning, underlåter fortfarande att aktivt verka för att Israel villkorslöst drar tillbaka sina trupper från Libanon. USA måste förändra sin hållning i denna vitala fråga och upphöra med militärhjälpen till Israel i avvaktan på att Israel fullgör sina folkrättsliga skyldigheter och visar beredvillighet att förhandla med PLO som likaberättigad part. Det råder inte något tvivel om att en både kvantitativ och kvalitativ förstärkning av de fredsbevarande styrkorna är behövlig. Ett antal länder har lämnat FN:s interimsstyrka i södra Libanon . En samordning av styrkorna under FN:s ledning synes vara den bästa lösningen. Inte bara den libanesiska regeringen utan även Libanons nationella front under ledning av socialdemokraten Walid Yumblatt har uttalat sig för en förstärkning. Yumblatt, som nyligen besökte Sverige, var särskilt angelägen om medverkan av alliansfria länder. Läget i Libanon fordrar snara åtgärder. Förföljelsen av och övergreppen mot den palestinska befolkningen fortsätter. Razzior och omfattande arresteringar förekommer ständigt. Palestinier tillåts inte bygga eller ens reparera sina krigsskadade hus. Även tält har bränts eller förstörts på annat sätt. Allvarliga är också attackerna mot den libanesiska vänstern. Stridsaktivitet har förekommit och förekommer nu i bergsområden. Attentat mot bilar, bostäder och vänsterpolitiker, nu senast mot Walid Yumblatt, är ett uttryck för de högerextrema falangisternas aktivitet, ofta i samverkan med de israeliska ockupanterna. Man kan inte utesluta att ett inbördeskrig blossar upp på nytt. Det är sålunda angeläget att en förstärkt internationell fredsstyrka snarast kan träda i funktion i Libanon. Det behövs också en internationell konferens med alla berörda parter för att uppnå en fredlig lösning av Libanonkonflikten och en överenskommelse som tillförsäkrar de palestinska och israeliska folken deras nationella rättigheter samt Libanon dess nationella oberoende och suveränitet. Även i USA synes man numera ha kommit till insikt om att en konferens med alla berörda parter är erforderlig, även om man fortfarande vägrar att erkänna PLO som likvärdig part. Sverige bör aktivt verka för att den internationella fredsstyrkan utökas och att en internationell konferens kommer till stånd, bådadera i första hand under FN:s ledning. Det är djupt beklagligt om någon auktoritativ internationell undersökning under FN:s ledning inte kommer till stånd. En sådan undersökning borde inte bara — som framgår av FN:s generalförsamlings beslut — omfatta de fruktansvärda massakrerna i Sabra och Shatila utan även andra, mycket allvarliga brott mot humanitetens principer och folkrätten. Jag tänker särskilt på omständigheterna kring och omfattningen av bruket av antipersonella bomber såsom splitterbomber, fosforbomber och vakuumbomber, vilka utmärks av att de är urskillningslösa, åtminstone då de används mot civila områden. Israel har visserligen inte undertecknat de tilläggsprotokoll från 1977 till 1949 års konventioner, vilka utrikesministern nämner i sitt svar, men det kan inte råda något tvivel om att dessa bestämmelser i sina huvuddrag är bindande för Israel enligt allmän folkrätt. Omfattningen av krigets skadeverkningar skulle även behöva bli föremål för en närmare undersökning. Preliminära uppskattningar ger vid handen att ca 40 000 dödats och att nära nog det dubbla antalet skadats eller lemlästats. Hundratusentals människor har blivit hemlösa eller tvingats flytta till andra platser. Under att förbättra situationen i Libanon att förbättra situationen i Libanon mitt besök i Libanon i augusti såg jag att ett flyktingläger i Ain-Elhelwe hade förstörts praktiskt taget helt, med skolor, sjukhus och allt. Tidigare hade mer än 60 000 människor bott i lägret. Ett par tusen människor levde i de kvarvarande resterna av lägret. Ett tiotal andra flyktingläger har förstörts på liknande sätt. Den libanesiska regeringen borde ha stort intresse för en utvidgad undersökning av krigets skadeverkningar. En ökad kunskap om och dokumentation av effekterna av krigföringen skulle kunna leda till att de internationella hjälpinsatserna förstärktes. Det finns därför anledning för regeringen att inte bara verka för att den beslutade internationella undersökningen kommer till stånd utan också för att den får en mera utvidgad inriktning. Detta borde också den libanesiska regeringen för landets egen skull ha intresse av. Sverige har i jämförelse med många andra länder gjort mycket betydande insatser till förmån för de palestinska flyktingarna och de krigsdrabbade i Libanon. Det är mycket tillfredsställande att utrikesministern är beredd att förorda fortsatta hjälpinsatser till förmån för de palestinska flyktingarna i Libanon och annorstädes. Senast i oktober beviljade, som utrikesministern sade, regeringen 4 milj.kr. till Röda korset för en insats för krigsskadade palestinska flyktingar. Det är av betydelse för palestinierna att dessa insatser görs tillsammans med palestinska Röda halvmånen. Jag uppskattar också att utrikesministern vill vidta åtgärder i anledning av de stora svårigheter som kommer att uppstå i vinter. Många palestinska flyktingar är nu utsatta för mycket stora risker. Det finns ytterligare en grupp som bör uppmärksammas. Det är de internerade palestinska fångarna. Israeliska krigsfångar har frigetts av PLO, men Israel har inte frigett de internerade fångar som finns i södra Libanon. Det torde röra sig om minst 6 000 fångar. Det finns uppgifter om att deras antal skulle uppgå till 8 000-9 000. Dessa fångar erkänns inte ens som krigsfångar. Det är angeläget att nya vädjanden görs för deras omedelbara frigivning, och jag hoppas att utrikesministern även skall kunna beakta den frågan. Utrikesministern framhåller att den svenska regeringen med intresse och tillfredsställelse har noterat PLO:s alltmer konstruktiva inställning till en lösning av Mellersta Östern-konflikten och att samtal med företrädare för PLO därför välkomnas. Jag hoppas i anledning av detta att en representativ PLO-delegation inom en nära framtid skall kunna besöka Sverige. Det svenska folket följer med stort intresse händelseutvecklingen i Libanon. Den svenska regeringens hållning och insatser har brett stöd här i vårt land och röner också stor uppskattning på det internationella planet. Fortsatta aktiva insatser från regeringens sida kommer att välkomnas både här hemma och ute i världen.

Fru talman! Utrikesminister Bodström har lämnat ett utförligt svar på herr Francks fem frågor och även vidgat frågan till att gälla hela Mellanösternproblematiken. Jag tycker att svaret utgör ett bra komplement till utrikesministerns tal i FN, och det är bra att det har blivit framfört här i riksdagen i dag. Jag skulle vilja tillfoga några synpunkter, och kanske resa några frågeställningar. Invasionen av Libanon kom inte plötsligt utan var ett väl planerat företag av Israel. Det rådde också stor enighet om invasionens omfattning upp till ca 45 km och upp till Litanifloden. Det var först när man omringade och gick in i Beirut, särskilt efter den fruktansvärda massakern i Sabra och Shatila, som opinionen mot invasionen växte sig stark i Israel. Ändå måste man välkommna denna opinion och opposition. Det är den som, tillsammans med opinionen bland judar ute i världen, diasporan, inger oss hopp om att det till slut ändå skall bli en fredlig lösning. Fast jag måste säga att den tyvärr verkar ligga långt borta. Men även invasionen i södra Libanon strider mot FN-stadgan och folkrätten. Ingen har rätt att med våld tilltvinga sig annans territorium. Nu är det dess värre på det sättet att ockupationen efter känt mönster håller på att permanentas, och allt tyder på att Israel tänker ha kvar detta område och inte utrymma det. Motiveringen för invasionen var påstådda terrorattacker från PLO, men enligt de uppgifter jag har, dödades ingen under den tid som eldupphör-avtalet gällde mellan Israel och i praktiken PLO. Israel ingår ju aldrig några avtal med PLO, utan betraktar organisationen som om den inte funnes till, men PLO höll detta avtal, bortsett från att vissa räder ändå företogs in i norra Israel av palestinier. Och detta togs som förevändning för en av de hårdaste attacker vi kan tänka oss just i södra Libanon. Flyktingläger efter flyktingläger jämnades med marken, såsom också Hans Göran Franck har påpekat. I detta nu finns enligt UNWRA, dvs. FN:s flyktingkommission för palestinierna, 173 000 flyktingar som inte har tak, ja, kanske inte ens tält över sina huvuden. Jag skulle gärna se att utrikesministern kommenterar mina uppgifter om PLO och eld-upphör-avtalet, eftersom svaret på s. 2 ger ett intryck av att PLO utförde ihållande och hårda terroristattacker mot Israel. Jag kan möjligen tolka svaret så, att utrikesministern ser det i ett längre prespektiv, men jag tror att det vore bra med ett klarläggande på den punkten. Samtidigt har, under den tid eld-upphör-avtalet gällt, enligt uppgift 15-20 unga palestinier på Västbanken dödats av israelisk militärpolis. Detta senare visar hur omöjlig en ockupation i verkligheten är. Det går inte att trycka ned människor utan att mötas med våld, och våld föder enligt känt mönster ytterligare våld. Och vad förslår unga människors stenar mot militärpolisens gevär? För egen del hyser jag stor oro för vad som håller på att hända, just i skuggan av Libanonkrisen, på Västbanken och i Gaza. Det råder inget som att förbättra situationen i Libanon att förbättra situationen i Libanon helst tvivel'om att Israel ämnar annektera området. Det har premiärminister Begin ständigt upprepat. Även de utvidgade bosättningarna tyder på detta. Det är också en känd taktik i denna annektering av okuperat område. På ca en tredjedel av området har man etablerat bosättningar, och det blir naturligtvis svårt för dessa människor att flytta. Om nu Israel ämnar behålla Västbanken och Gazaområdet uppstår problemet att palestinaaraberna är för många. De hotar därmed den sionistiska staten. Det ligger nära till hands att befara åtgärder som innebär att palestinierna på ett eller annat sätt måste ge sig i väg. Perspektivet är, herr utrikesminister, på den punkten mörkt. PLO:s soldater tvingades lämna Beirut. Den vidare utvecklingen känner vi. Den så kallade multinationella styrkan lämnade för ett tag också Beirut, den styrka som PLO litade till, och Israels armé övertog rollen av ”beskyddare” — vi har anledning att sätta citationstecken kring det ordet. Resultatet känner vi. Ändå är inte PLO som organisation slaget. Dess politiska styrka har i stället, som utrikesministern också påpekar i sitt svar, ökat. Men frågan kvarstår: Vart skall palestinierna ta vägen? De måste ju ha någonstans att bo, någonstans där de kan känna att de har ett hem. De måste med andra ord ha ett hemland där människor kan få medborgarskap och en så enkel sak som ett pass när de vill resa utomlands. Jag mötte i går en person som varit här i Sverige några år och som skulle återvända till Västbanken. Hans identitetshandlingar var fråntagna honom. Han måste åka till Amman, och i Amman skulle han säkert inte få tillstånd att återvända till sitt hem på Västbanken. — Så är läget. Det råder stor samstämmighet om att en sådan stat som jag här talar om kan etableras på Västbanken och i Gaza. Alla vet att det inte kan ske utan svårigheter, men det är svårt att se något alternativ. Det är för detta som en fredsprocess måste komma i gång. För detta behövs — som utrikesminister Bodström uttryckte det i sitt FN-tal — att parterna erkänner varandra som förhandlingsparter. Det är ett korrekt uttryck; många tar för givet att det måste ske något slags diplomatiskt erkännande med utväxling av ambassadörer eller något papper som man ömsesidigt skall skriva på, innan man kan gå till förhandlingsbordet. Så har nästan aldrig skett i sådana här fredsprocesser, och så skedde inte heller i den process som föregick fredsavtalet mellan Egypten och Israel. Det skulle i detta sammanhang vara av stor betydelse om PLO klart uttalade att man är beredd till ett sådant erkännande. Därefter kan vi invänta Israels reaktion. Nyckeln till att denna fredsprocess kommer i gång ligger såvitt jag kan förstå i Washington. Utan USA:s stöd skulle inte Israel kunna föra krig. Utan de många miljarder som årligen pumpas in i Israel skulle inte Israel kunna vara världens kanske fjärde militärmakt i styrka. USA kan inte undandra sig ansvaret för utvecklingen i Mellanöstern. Men USA har också, fru talman, makt att vända utvecklingen. En första åtgärd skulle kunna vara att USA erkände PLO och började tala med dess representanter. Det finns en opinion i USA för detta. Bl. a. har USA:s tre senaste presidenter sagt att USA måste ompröva sin inställning härvidlag. Sett utifrån förefaller det rent av löjligt att det starka USA har lovat Israel att inte ens tala med PLO. Man t.o.m. avskedade sin FN-ambassadör Andrew Young för att han träffat PLO:s FN-observatör på en middag! Att vara medlem i PLO är i sig ett brott — det framgår av det som nu händer i Israel, Libanon och på Västbanken. Jag måste tillstå att jag efter att länge ha följt utvecklingen i Mellanöstern är djupt pessimistisk i fråga om vad som kan hända i framtiden och till att en lösning är möjlig. Men ibland, herr utrikesminister och fru talman, kan de mest otroliga saker hända. När vi, några parlamentariker från Broderskapsrörelsen och Socialdemokratiska kvinnoförbundet, i början av 1970-talet sammanträffade med Israels premiärminister Golda Meir hade hon inte nog hårda ord att säga om Egyptens president Anwar Sadat. Strax efteråt, 1973, följde också ett krig. Men sedan hände det otroliga att parterna träffades och slöt fred med varandra. Olyckligt nog tog Camp David-uppgörelsen inte tillräcklig hänsyn till palestinierna, och deras problem förblev olösta — de t.o.m. förvärrades. Jag skulle önska att Sverige kunde medverka i en fredsprocess, som vi önskar skall komma i gång. Vi bör kunna ha fullvärdiga kontakter med båda parter. Utrikesministern har i dag bekräftat att Sverige de facto erkänner PLO som palestiniernas representant. Med Israel har vi sedan gammalt diplomatiska förbindelser, som det skall vara mellan två stater. Det är självklart att Libanon också måste få utvecklas som en självständig stat och inte vara i händerna på någon. Det betyder att utländska fientliga trupper måste lämna landet. Israel är också ett etablerat faktum, ett historiskt faktum, en stat som vi slår vakt om som statsbildning. Men den nuvarande regimen med Begin, Sharon och Shamir i spetsen driver landet till katastrofens brant. Dess värre lär de ha majoritet i opinionen, men nog önskade man en labourregering. Vi hoppas och tror att den skulle ha större möjligheter att agera och öppna de förhandlingar som är nödvändiga. Grunderna till sådana förhandlingar finns i de många förslag som har växt fram under senare år, av vilka den av utrikesministern nämnda fredsplanen är den mest intressanta i sammanhanget därför att den kommer från arabstaterna. PLO:s främste företrädare Yasser Arafat har också sagt att PLO godkänner FN:s resolutioner och är beredd förhandla utifrån dessa och inom FN:s ram.

Fru talman! Både Hans Göran Franck och Evert Svensson har fäst uppmärksamheten på frågor som jag har tagit upp i mitt remissvar. De båda inläggen ger närmast en ytterligare belysning och fördjupning av den inställning som en bred svensk allmänhet har till händelserna i Libanon. Jag att förbättra situationen i Libanon kan därför i min tur inskränka mig till några kompletterande synpunkter på vad som här har anförts. Jag vill först bekräfta att det är riktigt att ingen israel, såvitt vi vet, har dödats genom angrepp över gränsen till Libanon sedan eld-upphör-avtalet ingicks sommaren 1981. Det är ett faktum som givetvis ytterligare stärker oss i vår uppfattning att den israeliska attacken inte kan motiveras genom hänvisning till detta avtal. Jag vill också understryka att det är angeläget att parterna möts i direkta förhandlingar, vilket också framhållits tidigare här i debatten. Det är svårt för oss att avgöra i vilka former denna förhandlingsprocess bör föras. Om parterna kan enas om lämpligheten av en internationell konferens, är regeringen självfallet beredd att verka för att en sådan kommer till stånd. När det gäller frågan om USA:s roll, som både Hans Göran Franck och Evert Svensson har fäst uppmärksamheten på, är det alldeles uppenbart att detta land har spelat en central roll och också kommer att göra det i fortsättningen. Jag vill dock erinra om det för oss viktiga faktum att att FN:s säkerhetsråd var enhälligt när det i juni uppmanade Israel att fullständigt, omedelbart och ovillkorligt dra tillbaka sina styrkor. Det är alltså till följd av ett sådant FN-beslut som det kravet kan ställas. Även Förenta staterna stod alltså bakom detta beslut. Beträffande dem som tillfångatagits av Israel under kriget vill jag säga att dessa personer folkrättsligt sett är att betrakta som krigsfångar. Vid uppfyllandet av sin förpliktelse mot FN att dra sig tillbaka ur Libanon har Israel också skyldighet att enligt de folkrättsliga konventioner som gäller frige dessa krigsfångar. Under den här debatten har också frågan om de israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena berörts. Härvidlag är det alldeles klart att den svenska regeringen anser att bosättningarna på de ockuperade områdena är illegala. Det är givet att denna bosättningspolitik utgör ett svårt hinder för strävandena att lösa Mellanösterns problem. Det är en åsikt som vi har framfört vid många tillfällen både i FN och här i riksdagen. Vi finner det särskilt utmanande att Israel offentliggjort planer på nya bosättningar efter det att de fredsplaner som jag tidigare berörde har blivit framlagda.

Fru talman! Pär Granstedt har i sin interpellation ställt följande frågor: 1. Delar utrikesministern uppfattningen att garantier måste skapas mot att svenska råvaror, svensk utrustning eller svensk teknologi kan komma att användas i kärnvapenutrustningen? 2. På vilket sätt är utrikesministern i så fall beredd att arbeta för att sådana garantier skall kunna skapas? Svaret på den första frågan är ja. Det är alldeles självklart att svenska produkter inte på något sätt skall få bidra till tillverkning av kärnvapen i andra länder. När det gäller den andra frågan är det enligt svensk lag så, att export av material och utrustning på kärnenergiområdet endast kan ske med regeringens tillstånd i varje enskilt fall. Regeringen har således full rättslig kontroll över situationen. Antalet ärenden som kommer upp till beslut varje år är inte stort. De har till stor del samband med driften av svenska reaktorer. Sverige är över huvud taget inte någon viktig exportnation på kärnenergiområdet. Den enda mer omfattande utförsel som ägt rum har varit två kärnkraftreaktorer till Finland i slutet av 1960-talet. Någon export av svenskt uran är över huvud taget inte aktuell. Vid behandlingen av utförselärenden tillämpar regeringen stränga kriterier i syfte att förhindra att svenskt material och svensk utrustning på något sätt bidrar till tillverkning av kärnvapen. Utförsel tillåts inte till någon icke-kärnvapenstat som inte anslutit sig till det s.k. icke-spridningsfördraget eller på annat sätt underkastat sig den internationella kontroll av hela sin kärnenergiverksamhet som fördraget föreskriver. De svenska kraven för exporttillstånd torde vara de mest långtgående som något land tillämpar. Icke-spridningsfördraget är hörnstenen i de mellanfolkliga ansträngningarna att förhindra att fler länder skaffar sig kärnvapen. Dess rättsliga, politiska och psykologiska betydelse som värn mot kärnvapenspridning är avsevärd. 118 stater är i dag anslutna till fördraget. Tack vare fördraget har det internationella atomenergiorganet i Wien — IAEA — byggt upp ett system för kontroll av fördragsstaternas kärnenergiprogram. Detta system är unikt så till vida att ett stort antal stater för första gången accepterat en oberoende internationell kontroll av sina åtaganden. Detta kontrollsystem bör i framtiden tjäna som föredöme i andra nedrustningssammanhang. Icke-spridningsfördraget innehåller flera olika åtaganden. Länder utan kärnvapen förbinder sig att inte skaffa sig dem och att godta internationellt samarbete när det gäller fredligt utnyttjande av kärnenergin. Detta är de centrala elementen i fördraget. Därutöver åtar sig de stater som har kärnvapen att inte ställa sådana till andra staters förfogande och att verka för nedrustning av sina kärnvapenarsenaler. Fördraget slår också fast alla staters rätt att utan diskriminering nyttja kärnkraften för fredliga ändamål och deras skyldighet att underlätta ett utbyte av material, utrustning och teknologi. Sverige har anslutit sig till icke-spridningsfördraget. I enlighet med våra åtaganden enligt detta fördrag verkar vi för en stark internationell ordning mot kärnvapenspridning och gör allt i vår makt för att stärka fördraget. Dit hör att uppmana länder som står utanför att ansluta sig till det. Själva bör vi givetvis respektera våra åtaganden. En total svensk restriktivitet i vad gäller medverkan i praktiskt internationellt samarbete — vilket är vad Pär Granstedt tycks förorda — skulle i praktiken strida mot fördraget och verksamt försvaga uppslutningen kring det. Vi skulle riskera att medverka till att andra länder, hellre än att förlita sig på leveranser från utlandet, skaffar sig ett inhemskt oberoende av all hjälp och insyn utifrån. Ett generellt förbud mot all kärnenergihandel skulle vidare bidra till att länder som accepterar långtgående internationell kontroll i stället tvingas köpa från stater med en mindre nogräknad exportpolitik. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det främst är vissa slag av kärnenergiutrustning som är särskilt känsliga i vad gäller riskerna för kärnvapenspridning. Jag tänker här på utrustning för anrikning och upparbetning. Sverige besitter inte kunskapen att tillverka sådan utrustning, och svensk export är helt och hållet utesluten. De stater som behärskar teknologin är i dag mycket restriktiva med att dela med sig av denna. Det är regeringens uppfattning att Sverige bör tillämpa en sådan utförseloch icke-spridningspolitik som vi önskar att också andra länder skall följa. Den politik jag nyss redogjort för — export till icke-kärnvapenstater endast om de inger förtroende på icke-spridningsområdet och underkastar all sin kärnenergiverksamhet internationell kontroll — är en sådan politik. Det är en politik som är effektiv därför att den tar sikte på de verkliga problemen. Vi vet att riskerna för kärnvapenspridning finns, inte bland de stater som anslutit sig till icke-spridningsfördraget eller eljest accepterar dess förpliktelser, utan bland dem som vägrar att göra det. Någon svensk export på kärnenergiområdet till dessa länder kommer inte att ske. Pär Granstedt har särskilt tagit upp frågan om utförsel av använt svenskt kärnbränsle till Frankrike. Jag vill inte nu gå in på detta ärende, för vilket i första hand statsrådet Dahl, som har ansvar för energifrågor, har att svara. Fru talman! En aktiv svensk icke-spridningspolitik måste drivas på flera plan. Jag har hittills uppehållit mig vid kravet på en väl genomtänkt exportpolitik. Jag har antytt att en sådan bör gå längre än att enbart se till garantierna mot att en enskild svensk produkt missbrukas. Den politik som regeringen avser följa i de relativt fåtaliga ärenden det blir fråga om kommer att ta fasta på detta krav. Ett annat viktigt element i regeringens icke-spridningspolitik kommer att vara att stödja det internationella atomenergiorganet i Wien. IAEA har som en av sina främsta uppgifter att verifiera att kärnenergiverksamheten i de stater som anslutit sig till icke-spridningsfördraget uteslutande är fredlig. Därutöver kontrollerar man vissa anläggningar i stater utanför fördraget. Det är en allmän uppfattning att organisationen har mycket goda utsikter att avslöja eventuella försök att från de anläggningar man kontrollerar avleda civilt klyvbart material för militära ändamål. Detta framgår också av det starka motstånd som flera stater med tvivelaktiga meriter i icke-spridningssammanhang visar mot kraven att de skall underkasta sina anläggningar IAEA:s kontroll. Jag vill i sammanhanget understryka att IAEA inte har några faktiska maktmedel till sitt förfogande. Dess viktiga roll är i stället att fungera som ett alarmsystem som gör det internationella samfundet uppmärksamt på om någon stat verkar vara på väg att avleda material i kontrollerade anläggningar till icke-fredlig användning. Det är sedan en politisk fråga för regeringarna att agera på IAEA:s information. Av detta följer att tekniska problem att kontrollera en viss anläggning inte behöver innebära att kärnvapenspridning underlättas. Tvärtom kan sådana svårigheter bidra till att fästa uppmärksamheten på förhållandena i ett visst land. Sverige kommer liksom hittills att på alla sätt vända sig mot vissa staters försök att misskreditera IAEA:s kontrollsystem.